Herr talman! När vi för denna debatt är det viktigt att klarlägga att statliga 15 december 1988 företag skall kunna verka under samma affärsmässiga principer som privata företag. Det har ju sagts så i olika sammanhang. Men det är lika viktigt att säga att statliga företag inte skall ha andra förmåner eller privilegier än privata företag. De skall verka enligt de spelregler som gäller för affärslivet. Det är lika naturligt för ägarna i ett statligt företag som i ett privat att ställa krav och begära insyn i och information om företagets verksamhet. Det är egentligen detta som gör att vi under denna sena timme för denna debatt om hur handläggningen av Götaverken Arendals problem har skötts, precis som föregående talare har sagt. Jag hade förmånen att under en ganska dramatisk tid arbeta med industrifrågorna i industridepartementet, och jag måste personligen säga att den handläggning under stark tidspress som det här är fråga om är unik. Den innebär, som jag ser det, en ny praxis som regeringen här banar väg för. Från centern vill vi ha en fullödig analys av de ekonomiska förutsättningarna när det gäller de resurser som finns i GVA och Celsius, dvs. i hela koncernen, för att kunna fatta ett fullvärdigt beslut när det gäller ackordsförfarandet. Vi har också instämt med moderaterna och folkpartiet i denna fråga. Vi reservanter har dock inte sagt att man skall vidta några dramatiska åtgärder och sälja ut mark och byggnadstillgångar. Så har det framställts i bl.a. tidningsdebatten. Vi har däremot pekat på olika tillgångar som vi vill ha värderade, så att vi kan få fram en korrekt bild av hela koncernens ekonomiska situation. Om vi får en helt korrekt redovisning och en noggrann värdering, kan det hända att vi kommer fram till beslut som kan innebära olika typer av restriktioner, vilket har nämnts av tidigare talare. Vi har inte uteslutit det. Men vi kunde inte acceptera den enorma tidspress under vilken detta ärende handlagts. Herr talman! Vår reservation handlar egentligen om att vi velat få bättre tid på oss för att analysera hela ärendet och få värderingar av olika tillgångar i bolaget. Det skulle inte vara något unikt, om vi i stället på andra sidan nyåret kunde ta ställning till frågor om kapitaltillskott eller andra rekonstruktionsfrågor när det gäller statliga företag. Det sade också Per Westerberg. Det finns absolut inget behov av tidspress. Det sades också tidigare att det finns ganska stora ekonomiska tillgångar. Det är mycket märkligt att regeringen valt att sätta denna fråga under tidspress. Det är därför vi från centerns sida ställer oss bakom reservation 1.

Herr talman! De svenska varven har varit mycket duktiga att producera fartyg. Troligen var Kockums, Götaverken, Eriksberg och Uddevalla på 60-talet världsbäst på skeppsbyggnadsteknik. Dess värre var man inte världsbäst på ekonomi och framtidsprognoser. När man på 70-talet producerade utan att kunderna kunde betala, ställde skattebetalarna upp. Ca 30 miljarder lär det ha kostat. Staten sade sig vilja rädda jobben för de anställda. Så skedde väl också i någon mån. Men säkerligen har de flesta av de 30 miljarderna hamnat hos redare och banker, som annars genom konkurser 149 och stora kreditförluster skulle ha fått sota för sina gärningar. Sedan det visade sig omöjligt att producera båtar gick Götaverken Arendal raskt över till verksamhet inom offshoreindustrin. En trollkarl vid namn Christer Ericsson förtrollade alla. Men när förtrollningen så småningom försvann, stod man där med ett antal plattformar och nya förluster — miljardförluster. Så såg man sig i våras ha en chans att sälja ett antal plattformar och kunna få ett antal miljarder i förlustavdrag. När ägaren staten sagt att man inte ville vara med på den sortens affärer, har Götaverken Arendal den goda smaken att komma tillbaka till staten, denna gång till riksgälden och riksdagen, med förslag att man skall få 900 miljoner efterskänkta. Motivet sades vara att man förlorat så mycket på att inte kunna lura staten på skatt. Den sortens affärer vill vi i miljöpartiet inte medverka till. Vi kräver att den statliga Celsiuskoncernen skall anstränga sig att klara upp sina affärer, innan man kommer till ägarna och tigger pengar. Vi vill å andra sidan inte förorda en snabb försäljning av tillgångar inom Celsius Industrier. Vi vill inte att de markområden i centrala Göteborg som det är fråga om snabbt skall hamna i privat ägo, i vart fall inte så länge ny planering inte är företagen. Miljöpartiet kan i princip tänka sig en utförsäljning av stora delar av Celsius Industrier, dock icke de delar som sysslar med krigsmaterielproduktion, dvs. Kockums och Karlskronavarvet. Vi anser dock inte att en så drastisk åtgärd skall vidtas snabbt. Den bör dessutom inte kopplas ihop med de problem som Götaverken Arendal har och som behandlas här i dag. De bör lösas inom ramen för den nuvarande Celsiuskoncernen. Vår inställning är att riksgäldskontorets förslag är oacceptabelt och att problemen måste angripas inom aktiebolagslagens normala ramar. Visar det sig att koncernen inte kan lösa problemen på egen hand, får industridepartementet komma tillbaka till riksdagen med förslag, så att en konkurs kan undvikas. Jag beklagar hemlighetsmakeriet i denna affär. Jag beklagar också att det har varit så bråttom. Jag tror annars att vi från miljöpartiet kanske hade kunnat skriva ihop oss med de andra motionärerna. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 2 av Elisabet Franzén.

Herr talman! Bakgrunden till näringsutskottets betänkande 10 är ett förslag från riksgäldsfullmäktige om ett riktat ackord till Götaverken Arendal AB på högst 900 milj.kr., vilket har nämnts av tidigare talare. Götaverken Arendals finansiella ställning är sådan att ett kapitaltillskott i någon form måste tillföras bolaget före den 31 december 1988 om likvidationsplikt och andra följder skall kunna undvikas. Götaverken Arendal — som är ett dotterbolag till Celsius Industrier AB, ett f.d. Svenska Varv-företag — har byggt plattformar för oljeutvinning. Beställarna har erhållit statliga kreditgarantier från riksgäldskontoret. Götaverken Arendal hade från början mindre andelar i vissa plattformar, men sedan Consafe AB, som har nämnts här tidigare, försattes i konkurs ökades företagets ägarintressen. För närvarande äger företaget helt sex bostadsplatt formar och har ägarandelar i ytterligare sex plattformar. Vid mitten av Prot. 1988/89:46 1980-talet försvagades marknaden för plattformar. Företaget gjorde inte 15 december 1988 någon motsvarande nedskrivning av det bokförda värdet. Den höga värde Ackord till öj ringen godtogs med hänvisning till att det inom företaget förelåg planer på att TE EA sälja plattformarna till kommanditbolag till ett högre pris än det bokförda AB ju värdet. Jag tycker att det är viktigt att återge något av bakgrunden. I september 1988 beslutade regeringen att avstyrka en planerad försäljning av de sex bostadsplattformarna till ett kommanditbolag. Andelsägarna skulle, som har påpekats här tidigare, ha givits möjlighet att göra skatteavdrag med sammanlagt 1 600 milj.kr. under en femårsperiod. Försäljningen skulle genom de avdragsmöjligheter som därigenom skulle ha skapats ha fått sådana skattemässiga konsekvenser att det ekonomiska utfallet för staten som helhet skulle ha blivit oacceptabelt. Den uteblivna försäljningen innebar samtidigt en stor ekonomisk nackdel för Götaverken Arendal. Detta borde staten enligt regeringen kompensera företaget för genom att riksgäldskontoret skulle anta, helt eller delvis, ett till kontoret riktat ackordförslag.

Därigenom kan staten gardera sig mot att det beviljade ackordet senare visar sig ha varit större än vad som var nödvändigt för att Götaverken Arendals fortlevnad skulle kunna tryggas. Företrädare för industridepartementet, Celsius Industrier och Götaverken Arendal samt Öhrlings Revisionsbyrå AB har inför utskottet lämnat kompletterande upplysningar i ärendet. Härvid har bl.a. värderingen av Celsius Industriers markinnehav i Göteborg tagits upp. Vid utskottsbehandlingen har det från vissa partiers, i princip de borgerliga partiernas, sida anförts att koncernen har en betydande dold reserv i dessa tillgångar, inte minst mot bakgrund av pågående arbete med detaljplaner. Vid utskottsbehandlingen av ärendet begärde företrädare för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern att ärendet skulle bordläggas till efter årsskiftet, så att ytterligare information rörande markvärderingen och andra frågor kunde tas fram. Utskottet beslutade att slutbehandla ärendet så att riksdagen skulle kunna ta ställning till riksgäldskontorets förslag i december, alltså före årsskiftet. Både statens industriverk och riksgäldskontoret har konstaterat att en konkurs för Götaverken Arendal skulle bli dyrare för staten som helhet än den föreslagna ackordslösningen. Det framgår vidare av bakgrundsredovisningen att ett kapitaltillskott i någon form måste tillföras bolaget senast per den 31 december 1988. Enligt utskottets mening skulle det ur marknadssynpunkt vara mycket olyckligt om Celsius Industrier tvingades att upprätta kontrollbalansräkning. Det är ju vad det handlar om i så fall. En sådan åtgärd skulle vara en allvarlig belastning för företaget, bl.a. skulle företagets ställning och leveranssäkerhet på marknaden komma att ifrågasättas. Motionärernas förslag om en snabb utförsäljning av expansiva markområden i Göteborg är inte heller en realistisk utväg för att lösa Götaverken Arendals 151 ekonomiska problem, än mindre lämpligt från marknadsmässig utgångspunkt. Storleken på det begärda ackordet — 900 milj.kr. — motsvarar ungefär det riskkapital som Götaverken Arendal skulle ha tillförts vid försäljning av plattformarna till kommanditbolag. I likhet med regeringen anser utskottet att Götaverken Arendal bör kompenseras för de uteblivna försäljningarna. Enligt utskottets mening bör riksdagen därför bifalla riksgäldsfullmäktiges förslag om ett ackord till förmån för Götaverken Arendal. Det bör då särskilt noteras att ackordstorleken inte är fastställd till 900 milj.kr. utan till högst 900 milj.kr. Den exakta storleken på ackordet skall bestämmas efter en noggrann prövning av riksgäldskontoret. Vidare förutsätter utskottet att ackordet kommer att förses med ett avtal mellan riksgäldskontoret och Götaverken Arendal om någon form av vinstdelning eller återvinningsrätt, om ackordet senare skulle visa sig ha varit större än nödvändigt för att Götaverken Arendals fortlevnad skulle kunna tryggas. I reservation 3 tar man upp frågan om en privatisering av Celsius Industrier så snart som möjligt. Den frågan diskuterades i riksdagen senast våren 1988. Utskottet avvisade då tanken på en systematisk utförsäljning av de statliga företagen. Ingen förändring har skett i det ställningstagandet. Herr talman! Riksdagen bör vara intresserad av och även framhålla att regeringen, dvs. de statliga företagen, skall göra så bra affärer som möjligt totalt sett. Det nu föreliggande förslaget har den utformningen. Det är ur skattebetalarnas synpunkt den bästa lösningen. Förslagen i reservationerna om att upprätta kontrollbalansräkning är inte bra. Det skulle få konsekvenser för Celsius-gruppen. Hur stora är svårt att förutse, men i sämsta fall skulle det kunna bli förödande på marknaden. Att sälja fastigheter i centrala Göteborg på detta stadium är också det ur företagsekonomisk synpunkt ett dåligt förslag. Om detta skall ske bör det göras då man vet att man inte har användning för marken för eget bruk, och då områdena är planerade. Detta tartid. En snabb försäljning framtvingad av ett riksdagsbeslut, som efterlyses i reservationerna, skulle säkert innebära försämrade priser på denna mark. Sådana beslut skall vi väl undvika att fatta. Miljöpartiets förslag om att vi därutöver skall välja enbart en kund ökar absolut inte priset på marknaden. Sammantaget innebär förslagen i reservationerna att staten och dess företag skulle pådyvlas dåliga affärer av riksdagen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 10.

Herr talman! Först vill jag beklaga att vi fortfarande inte har fått några besked om det beslutsunderlag som vi har efterlyst. Vi har inte fått några som helst besked om de fortsatta kommanditbolagsaffärerna. Om Bo Finnkvist var på alerten i går i kammaren, noterade han att vi fattade beslut om helt nya regler för realisationsvinstbeskattning för handelsbolag och kommanditbolag. De började gälla redan från den 18 augusti. Dvs. kommanditbolagsaffärerna i Götaverken Arendal var redan innan de kom till regeringen för avgörande den 1 september omöjliggjorda. Det gick inte att genomföra dem. Prot. 1988/89:46 Det tycker jag var bra. Den typen av affärer hör inte hemma i ett samhälle där 15 december 1988 i försöker hålla ett rimligt skattetryck och rättvi: katter. Det f: vi försöker a ett rimligt skattetryck och rättvisa skatter.

Kommer Bo Finnkvist att ånyo föreslå att staten för att ta sig ur denna transaktion skall gå in med någon form av riktat ackord eller köpa sig ur det med nya kapitaltillskott? Tycker inte Bo Finnkvist, precis som jag, att det borde vara riktigt att när skattebetalarna har täckt in förluster i ett statligt företag en gång så borde det räcka. Då skall man inte gå ut och handla med förlustavdragsaffärer eller skatteavdragsaffärer. Det tycker jag är fel, och det tycker jag att man själv som ägare borde signalera till styrelsen. Jag tycker också att det hade funnits anledning att kartlägga kommanditbolagsaffärernas fulla värde. Vi har inte fått några egentliga beslutsunderlag om hur man, efter dessa halsbrytande beräkningar, kom fram till just 900 milj.kr. Jag är litet förvånad om det material som vi har fått ta del av är det enda material som regeringen har haft som beslutsunderlag. Det skrämmer mig om det inte har funnits mera. Det är inte korrekt, som Bo Finnkvist har sagt, att det behövs kapitaltillskott före den 31 december. Revisorerna har själva inför utskottet sagt att det går bra med normal behandling och att man skulle fatta ett beslut efter årsskiftet. Det finns ingen anledning att försöka driva fram detta i mycket högt tempo. Det hade i stället varit riktigt att få en ordentlig behandling med framtagande av ordentligt beslutsunderlag med alternativ för Götaverken Arendal. Det behöver inte innebära snabba fastighetsförsäljningar till utomstående ägare, utan det kan man göra inom koncernens ram.

Herr talman! När man hört Bo Finnkvists inlägg har man överraskats över den starka tron på marknadsekonomin. Det är väl bra. Vi har inte sagt i vår reservation att vi skall sälja av byggnadsbeståndet i dag. Men som ägare, det var egentligen det som var min poäng inledningsvis, och för att fatta beslut om kapitaltillskott eller ackordsförfarande, vill vi ha hela den ekonomiska bilden. Jag begriper att en realisation av fastigheterna i den här situationen i Göteborg i dag inte skulle vara affärsmässigt riktigt för Celsius och GVA. Men vi vill ha alla papperen på bordet, och vi vill ha den värdering som vi efterlyser. Det är rimligt att få klarhet i vad dessa dolda reserver i koncernen är värda. Det är detta vår reservation gäller.

Herr talman! En grundläggande fråga som man måste ställa sig i denna affär är om man från majoritetens sida anser att det skall gälla särskilda villkor för statliga företag eller om företagen i princip skall få agera på marknaden på samma sätt som enskilda företag. Säger man att statliga 153 företag inte får uppträda på ett visst sätt, inte göra vissa typer av affärer, inte agera så och så — även om det är lagligt, utan de skall gå andra vägar —, säger man samtidigt att de regler och lagar som riksdagen har antagit egentligen inte är särskilt bra. Det finns ingen anledning att de lagar som man underkänner tillämpningen av när det gäller de statliga företagen skall få tillämpas för de privata företagen. Antingen är det fel på lagarna, eller också är det fel på begreppet som gör att statliga företag skall agera på ett särskilt sätt men som inte binder andra företag. Sedan undrar man litet om diskussionen kring moderbolagens ansvar. Jag finner det oerhört rimligt att utgå från att också där borde i princip samma regler gälla. Om moderbolaget har ett ansvar borde det också ta det ansvaret. Det är inte riksdagens sak, eller i första hand regeringens sak, att värdera vilka förutsättningar moderbolaget har att ta ansvaret. Man har diskuterat de marktillgångar och de fastighetstillgångar som moderbolaget har i det här fallet, och man har fruktat, att om man inte får dessa 900 milj.kr. i nytt kapital, måste moderbolaget sälja ut tillgångar som senare kan visa sig få ett högre värde. Det är väl inget som säger det? Om det finns en förväntan på att värdet av marken skall stiga, finns det också en förväntansvinst att ta in vid en eventuell försäljning. Är det så att bolaget av någon anledning ändå inte vill sälja, finns det säkert förutsättningar att med marken och fastigheterna som säkerhet låna de pengar som skulle behövas för att täcka förlusten i dotterbolaget. Herr talman! Den grundläggande regeln som bör tillämpas, som jag ser det, är att man inte skall särbehandla statlig företagsamhet. Den skall agera på marknadens villkor. På så sätt får man som helhet det bästa resultatet.

Herr talman! Jag vill börja med att svara på Hadar Cars senaste fråga om särbehandling av statliga företag. De statliga företagen kan inte leva på andra villkor än andra företag. Men i det här fallet har staten stoppat en affär, som skulle ha varit mycket dålig för skattebetalarna i och med att staten äger företaget. Man kan tillägga att pengarna som finns i företaget ägs av staten. Det är svårt att svara på alla frågorna. Det är mycket möjligt att man kan fatta beslut efter den 31 december. Men då måste man gå ut och säga att man har fattat ett beslut i riksdagen som innebär ett nej till förslaget. Vilken situation som detta rätt stora företag då hade hamnat i, det kan man enbart spekulera i. Men jag tror att alla som är litet insatta i frågan vet att det kan bli en mycket besvärlig situation. Som jag nämnde i mitt anförande har samtliga med anknytning till det här företaget som uppträtt inför utskottet sagt att det var slut med den här handeln med förlustavdrag. Man har resonerat på annat sätt, har de som varit i utskottet sagt.

Herr talman! Jag vet inte om Bo Finnkvist själv uppfattar vilken total brist på logik det är i hans anförande. Han säger: Det är inte så att statliga företag skall leva på andra villkor än andra företag. Det är första meningen. Sedan kommer andra meningen: Men i det här fallet har staten stoppat en affär som Finns det någon som helst logik måste det vara så att staten inte tillåter det 15 december 1988 här företaget att leva på samma villkor som andra företag, vilket skulle vara motivet här. Detta är emellertid inte heller riktigt sant. Staten har ju fattat nya beslut om kommanditbolag. Det statliga företag som här utsätts för särbehandling blir i praktiken inte särbehandlat, eftersom lagförslaget hade överlämnats till riksdagen från regeringen när den här transaktionen med kommanditbolag blev aktuell inom koncernen. Det finns ingen som helst logik i det Bo Finnkvist säger, varken beträffande den sakliga korrektheten eller i fråga om hur meningarna hänger ihop.

Herr talman! Det anmärkningsvärda i det här fallet är att det inte har varit fråga om någon försäljning av riggar utan en ren skattetransaktion där riggarna skulle komma tillbaka till Götaverken Arendal och där skattebetalarna skulle förlora väldigt mycket pengar. Sådan var uppbyggnaden av hela transaktionen. Det kan inte vara rätt, och det var riktigt att stoppa den här typen av kommanditbolagsaffärer. Det gjordes innan regeringen prövade Arendalsfallet. Det är riktigt att man kanske inte skall sälja fastigheterna i dagens läge. Det går att vänta med detta genom att helt enkelt uppvärdera dem — det finns teknik för detta — och behålla dem inom koncernen. Brist på pengar finns det inte i Celsius Industrier — man har 2 400 milj.kr. i kassan i likvida medel. | Det Bo Finnkvist gör här i kväll är att han uppmuntrar, godkänner och legitimerar den här typen av stora skattetransaktioner. Han vill just i det här | fallet köpa sig fri från dem, därför att det är smart ur statens synvinkel, men | han anmärker inte på skattetransaktionen i sig. Det enda som har sagts inför utskottet i övrigt beträffande skattetransaktionerna är att man inte skall ha transaktioner som har skatteundandragande som enda syfte. Sådana transaktioner är som bekant redan stoppade. Det är alltså i praktiken tomma ord. Beträffande den 31 december: Det finns ingenting som talar för att riksdagen behöver avgöra den här frågan före den sista december. Det har vi också fått besked om i utskottet under våra utfrågningar. Vi kunde mycket väl ha inväntat materialet, fortsatt behandlingen och fått ett avgörande i riksdagen under januari månad, då ett anständigt beslutsunderlag kunde ha förelegat. Obesvarade frågor, hemligstämplar och undanflykter är egentligen det enda som man kommer med i fråga om reellt beslutsunderlag, förutom försvar av mycket tvivelaktiga affärer. skulle ha varit mycket ofördelaktig för skattebetalarna. Prot. 1988/89:46 | i | | ;
Herr talman! Det som Per Westerberg tog upp om kontrollbalansräkningar kan man ha olika meningar om. Det kan lätt bli följder om man skulle göra en annan värdering av fastigheter och annat under perioden — det tycker jag att vi har konstaterat i de utfrågningar som vi har haft i utskottet. 155 Till Hadar Cars vill jag säga: När affären med kommanditbolag diskuterades och, vad vi har förstått, försäljning också hade skett, då var det hela tillåtet. Som avslutning vill jag bara konstatera att beträffande frågan om det var bra eller dåligt att regeringen stoppade de här kommanditbolagsaffärerna, tycker Per Westerberg att det var bra, medan Hadar Cars tydligen anser att det inte var bra.

Herr talman! Varför har då vpk anslutit sig till majoritetens linje i den här frågan? Det är av två olika skäl. Först och främst tycker vi att det var korrekt att regeringen lade fram ett förslag om att stoppa sådana här omoraliska, oriktiga och djupt stötande skatteaffärer. Vi tycker också att det är lika korrekt att riksdagen i går fattade ett sådant beslut. Det är sedan riksdagen har fattat beslut som lagen kan börja gälla. Den aktuella affären var under diskussion i september. Vår utgångspunkt i vpk beträffande den här frågan är att det behövs ett ägartillskott i GVA. Det ägartillskottet är kanske inte 900 milj.kr. Majoritetsförslaget i näringsutskottet innebär inte heller 900 milj.kr. utan högst 900 milj.kr. med en viss återvinningsrätt. Man försöker blanda bort korten i den här affären. I djupet ligger att man har försökt att skicka över ansvaret till moderbolaget, vilket skulle ha inneburit en snabbare utförsäljning och att de förväntningsvärden som ligger i den stadsplanering och byggnadsplanering som pågår samt den eventuellt kommande planeringen skulle ha realiserats till underpris. Utifrån skattemoraliska synpunkter var det riktigt att stoppa kommanditbolagsaffärerna. Utifrån en affärsmässig syn på GVA är det riktigt att ge GVA ett ägartillskott. Med det vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 10.
Herr talman! Varför vpk ställer upp på förslaget förstår egentligen inte jag heller. På det här sättet godkänner man indirekt en typ av omoraliska affärer, i och med att man kompenserar GVA för att denna omoraliska affär inte genomförs. Det tycker jag inte går ihop. Man ställer sig också frågan varför man omedelbart skulle behöva sälja ut tillgångar, vilket Paul Lestander hävdade, om GVA inte får det här ackordet. Inom koncernens ram går det faktiskt att ta fram dolda reserver utan att för den skull göra sig av med en framtida värdetillväxt. Det sker i snart sagt varenda industrikoncern i dag, och det klarar alldeles säkert Celsius Industrier och Svenska Varv också. Jag undrar också: Kommer Paul Lestander att ställa upp nästa gång på regeringens eller riksgäldens förslag om nya ackord, när nya statliga företag på det här sättet vill vittja statens kassakista för att förstärka sin egen och när de hotar med att utnyttja gamla, stora förlustavdrag som skattebetalarna redan har åstadkommit en täckning för. Sedan, herr talman, vill jag även påpeka att jag och Hadar Cars var eniga i den förra replikväxlingen. Bo Finnkvist måste ha missuppfattat oss.
Herr talman! Per Westerbergs senaste fråga om jag skall ställa upp vid olika tidpunkter är av hypotetisk karaktär. Det är omöjligt att ge någon in blanco-fullmakt, där man talar om hur man skall handla i varje uppkommande situation. Jag tror inte att någon här i riksdagen är beredd att svara på en sådan fråga. När det gäller den andra mera påståendemässiga delen av Per Westerbergs inlägg vill jag säga att vi är beredda att ge ett ägartillskott till företaget. Frågor rörande hemligstämplar och underlag för regeringens beslut kan inte riktas till vpk. Vi sitter inte i regeringsställning och har inte heller tillgång till den muntliga föredragning som skall ha varit förbehållen några få människor.
Herr talman! Frågan kvarstår fortfarande. Riksdagen står nu i begrepp att kompensera GVA för att företaget inte kan göra en mycket avancerad skattetransaktion, vars enda syfte egentligen är att man skall kunna få betalt för förlustavdrag. Detta gör man genom att köpa sig fri för 900 milj.kr. Förlustavdragen finns kvar i GVA. Dem har man inte tagit bort. De kan mycket väl återkomma om än inte bara som ren skattetransaktion, utan med någon liten extra knorr där man lägger in en fastighet eller en markbit, såsom man har gjort tidigare. Man ställer sig då frågan om Paul Lestander rent allmänt är beredd att ytterligare kompensera den här typen av statliga företag med stora förlustavdrag — som redan har täckt upp förlustavdragen — genom att utan vidare skriva av lån till dem. Det är faktiskt en av de viktigaste frågorna. Paul Lestander har dessutom indirekt ställt sig bakom regeringens beslutsunderlag och förklarat sig nöjd med att inte behöva veta mer om kommanditbolagsaffärerna och om vad det finns för alternativ att klara ut GVA:s affärer för.
Herr talman! Paul Lestander har ställt sig bakom ett ägartillskott på högst 900 milj.kr. Det står jag för. Jag har inte ställt mig bakom något regeringsunderlag som jag inte känner till. Det är en helt orimlig tanke. De avdragsregler som finns beträffande förlustavdrag fastställs i olika skattebeslut. Det är dock inte sådana beslut vi diskuterar i kväll. Jag tror inte att vpk kan beskyllas för att ha krävt den lägsta företagsbeskattningen i det här landet.
Herr talman! Även om Paul Lestander vill kalla det ägartillskott, framgår det klart av utskottets skrivningar att det är en form av kompensation för de mycket avancerade skattetransaktioner som Götaverken Arendal inte fick göra. Därmed har det legitimerats att om man inte får göra transaktioner bara för att man är ett statligt företag, skall man få kompensation ur statens kassakista. Frågan äger därför sitt berättigande.
Herr talman! Götaverken Arendal är inne i en likviditetskris. Av det skälet har företaget vänt sig till riksgäldskontoret och begärt en ackordsuppgörelse. Det är detta kapitaltillskott som jag har ställt mig bakom.
Herr talman! Företaget befinner sig inte i någon form av likviditetskris. Det kan man konstatera genom att bara gå till den delårsrapport som kom per 31 den augusti. Det finns 2 400 milj.kr. i likvida medel inom Celsius Industrier, dvs. den koncern som Götaverken Arendal tillhör. Däremot behöver företaget möjligen skriva ner värdet på de riggar det har köpt på sig i mer eller mindre spekulativt syfte, med beräkningen att värdet skulle stiga. Man har helt enkelt gjort en felbedömning. Det rimliga borde vara att man får stå sitt kast och i första hand försöka täcka förlusten själv. Klarar man inte det får man självfallet återkomma till riksdagen. Det skall då finnas ett ordentligt beslutsunderlag, där man kan se vad man gör, vad det finns för alternativ och vad det finns för handlingsplaner, så att företaget kan komma ur de enormt trassliga affärerna med riggar och mycket annat.
Herr talman! Även om Per Westerbergs skildring av moderbolagets ställning är korrekt, är det här fråga om Götaverken Arendal. Det är det företaget vi beslutar om i dag. Det gäller således tillskottet till just det företaget. Götaverken Arendals ställning är precis så som jag har skildrat den. Det är en likviditetskris. Det är den som ägartillskottet skall ändra på.
Herr talman! Jag tror att Paul Lestander missuppfattat den grundläggande delen i det avseendet. Det är inte fråga om någon likviditetskris. Det är i stället en balansteknisk kris. Vid årsskiftet hade man ungefär 464 miljoner i kassan i dotterbolaget. Det är fråga om att värdena på riggarna är för höga i balansräkningen, samtidigt som man har ett för lågt aktiekapital att skriva ner det hela emot. Det är där problemet ligger. Det borde emellertid i första hand kunna lösas inom själva företagskoncernen. I andra hand får man självfallet pröva i riksdagen om det skall ingripas på det ena eller andra sättet. Det bör då föreligga ett beslutsunderlag så att man kan göra en riktig bedömning och inte behöver tala om kompensation för uteblivna avancerade skattetransaktioner.
Herr talman! Jag kan i princip godta Per Westerbergs terminologi när han säger att det är en balansräkningskris. Det är egentligen fråga om att man är skyldig att gå i likvidation om man inte får ett tillskott. Vi är beredda att nu omedelbart ge det tillskottet. Det är det vi har ställt oss bakom.

Herr talman! Till Paul Lestander vill jag först säga att terminologin är den gängse enligt bokföringslagen. Den finns i alla årsredovisningar, och det är inget konstigt med den. Det här rör sig självfallet om ett balanstekniskt problem. Det är därför vi talar om att man genom ganska enkla åtgärder förmodligen skulle kunna klara ut detta, utan att behöva gå till riksdagen. Sten Östlund kom med ett s.k. tillrättaläggande. Jag sade att man mer eller mindre i spekulativt syfte har ökat sitt innehav av andelar i riggarna. Det har man gjort. Det har man sagt inför utskottet, och det står i årsredovisningarna. Riggarna härrör inte bara från Consafekonkursen. Man borde i stället ha gått den motsatta vägen och försökt köpa sig ur detta enorma risktagande på den öppna riskkapitalmarknaden för att på det sättet minska riskexponeringen och i stället kunna arbeta med mera offensiva handlingar, rekonstruktioner och satsningar i koncernen.
Herr talman! Vi har beslutat oss för att lösa det balanstekniska problemet genom att ge företaget detta ägartillskott.

Herr talman! Dagens betänkande från finansutskottet ger ett föga överskådligt intryck. Det sammanhänger med att proposition 47, utöver en konjunkturbedömning och allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken, innehåller en rad detaljförslag, som sakbehandlats i andra utskott. Deras ställningstaganden har sedan av finansutskottet vidarebefordrats till kammaren, där de viktigaste kommer att diskuteras senare under denna debatt. Jag skall för min del främst uppehålla mig vid de ekonomisk-politiska riktlinjerna. För nästan på dagen ett år sedan debatterade vi här i kammaren den ekonomiska politiken på medellång sikt. Finansministerns anförande formade sig till en dödförklaring av nyliberalismen. Under intryck av börskraschen tidigare under hösten fann han för gott att uttala sin förkastelsedom över de fria marknadskrafterna. Mindre än ett år därefter lägger han sedan fram en proposition, där han gör upp med keynesiansk efterfrågestyrning och talar sig varm för utbudsekonomi och avreglering. Nu skall konkurrensen stärkas och olika marknader effektiviseras. Det svänger snabbt i regeringens ekonomiska politik — åtminstone vad gäller den verbala uttolkningen. Finansministern avslutade sin medverkan i höstens allmänpolitiska debatt med att vädja om mera konstruktiva meningsutbyten om vad som faktiskt kan uträttas för Sveriges ekonomi av regering och riksdag. Jag skall ta fasta på denna inbjudan till sakdebatt. Det gör jag så mycket hellre som finansutskottet har fått en ny ordförande, som jag hälsar välkommen till uppdraget. Anna-Greta Leijon och jag har tidigare suttit i samma styrelse — för 25 år sedan i Sveriges förenade studentkårer — även om rollerna då var ombytta, så att jag var ordförande och Anna-Greta Leijon ledamot. Herr talman! En bidragande orsak till att regeringen efter ett år starkt ändrat sin syn på marknadsekonomins möjligheter är säkert att världsekonomins utveckling trots alla pessimistiska spådomar blivit bättre än vad någon vågade förutse vid årets början. Under den aktiva konjunkturpolitikens tidevarv fram till för några år sedan tvingades vi regelmässigt konstatera att ekonomin i praktiken nästan aldrig nådde upp till vad teorin lovade. Numera är det lika vanligt att det faktiska utfallet överträffar de tämligen försiktiga prognoser som ekonomerna ställer upp. Strävan i de stora länderna att hålla en jämn tillväxt utan de överslag som framkallar bakslag har visat sig oväntat framgångsrik. Man kan tala om en ”newtonsk” revolution i den ekonomiska teorin i riktning mot mindre politisk inblandning och större frihet för företagare och individens skaparförmåga. Beträffande den svenska ekonomin är ordet för dagen överhettning. I nominella termer ser tillväxten hygglig ut. Men en svag produktivitetsutveckling och besvärliga flaskhalsproblem gör att det allra mesta kommer fram som inflation. Realt ligger Sveriges ekonomiska tillväxt klart under OECD genomsnittet. Regeringen tvingas nu medge att lönekostnaderna stiger med över 7 90 och priserna med över 6 90 1988. Vad värre är — löner och priser väntas utvecklas i samma raska takt under kommande år. Detta medgivande från finansministerns sida betyder en nyorientering i så måtto att han inte i likhet med tidigare försöker prata ned inflationen. Samtidigt är det naturligvis ett erkännande av att den tredje vägens politik, som sades kunna förena hög sysselsättning med låg inflationstakt, har misslyckats. Detta klarspråk är välkommet, därför att det är i sig en förutsättning för att kampen mot inflationen skall kunna föras på ett mera effektivt sätt. Nu gäller det att gå från ord til handling. Men receptet heter inte åtstramning genom skattehöjningar utan utbudsstimulans och avreglering. Trots en gynnsam utveckling av de svenska exportpriserna i förhållande till importpriserna väntas underskottet i bytesbalansen fortsätta att växa. Det betyder att den överbeskattning som lett till stora överskott i den offentliga sektorns finanser inte förmår hindra att det totala sparandet försämras ytterligare. Det av långtidsutredningen eftertraktade trendbrottet mot lägre kostnadsstegringar än i omvärlden och växande bytesöverskott, som skulle användas för att amortera utlandsskulden, ter sig mer avlägset än någonsin. Under den till följd av den internationella högkonjunkturen tämligen lugna ytan kvarstår den svenska ekonomins grundläggande problem i allt väsentligt. Sedan snart 20 år tillbaka ligger Sverige i botten på OECD:s tillväxtliga. När ekonomiskt välstånd mäts som bruttonationalprodukt per capita, har Sverige glidit ner från sin tidigare topplacering bland världens länder till sjunde plats, strax ovanför OECD-genomsnittet. Eftersläpningen ter sig än kraftigare vid en jämförelse av real disponibel hushållsinkomst för t.ex. industriarbetare eller privat konsumtion per invånare. Tillväxtproblemen accentueras av att Sverige har relativt stora resurser knutna till stagnerande branscher. Det förefaller som om de stora devalveringarna i början på 1980-talet har hållit tillbaka den strukturomvandling i riktning mot mer högteknologi som vi så väl skulle behöva för framtiden. Så länge basindustrierna dominerar produktionen måste vi hålla ett allt lägre relativt kostnadsläge — med åtföljande försämring av den relativa levnadsstandarden — för att den fulla sysselsättningen skall kunna behållas. Man kan säga att proposition 47 vittnar om en ökad förståelse hos regeringen för Sveriges långsiktiga problem med konkurrenskraften och med utvecklingskraften. Prioriteringen av åtgärder på ekonomins utbudssida överensstämmer med vad vi moderater länge har efterlyst. Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att regeringen avvisar såväl åtstramning genom skattehöjningar som inkomstpolitik. Problemet är inte så mycket konsumtionens ökning som det förhållandet att produktionen utvecklas för långsamt. Enligt regeringen behövs nu utbudsinriktade åtgärder bl.a. för att motverka prisoch kostnadsstegringarna, förbättra den dåliga produktiviteten samt öka arbetskraftsutbudet och rörligheten på arbetsmarknaden. Detta är en omsvängning i socialdemokraternas budskap efter valet som närmast kan liknas vid ett slags ”perestrojka”. Under förutsättning att finansministern menar allvar med vad han säger skall vi moderater gärna hjälpa regeringen att slå in på en fjärde, utbudsekonomisk väg. Själva starten blev kanske inte alltför övertygande. Proposition 47 innehåller mera råd än dåd. Och de konkreta förändringar som föreslås går ofta i fel riktning — det gäller särskilt byggoch bostadspolitiken, som Knut Billing kommer att belysa senare i debatten. Men ändå finns det hopp. Inom betydelsefulla sektorer har det praktiska handlandet under senare år onekligen gått mot avreglering. Kreditpolitiken är numera i det närmaste fri från störande statliga ingrepp. På valutapolitikens område är det tidigare talet om den evigt bestående hårda kärnan försvunnet och ersatt med antydningar om en fullständig avreglering. Och jag vill gärna rikta en tacksamhetens bugning till finansministern för det förhållandet att vi i höst här i riksdagen har sluppit den årliga ritualen att sätta den allmänna prisregleringslagen i tillämpning. Den största besvikelsen i proposition 47 är att regeringen inte förordar den sänkning av skattetrycket som utgör den i särklass viktigaste åtgärden för att stimulera ekonomins utbudssida. Det samtidigt framlagda skatteförslaget för 1989 innehöll endast begränsade marginalskattesänkningar, som dessutom till stor del kommer att försvinna, eftersom skatteskalan inte längre är inflationsskyddad. Många inkomsttagare, som legat strax under en skiktgräns, får t.o.m. räkna med höjd marginalskatt, även om lönen endast skulle följa inflationen. Därtill kommer att avdragsbegränsningen skärps. Och eftersom vi moderater är ensamma om att vilja sänka statsskatten för alla och eftersom kommunalskatten nästa år höjs på många håll, kan lägre inkomsttagare bara råka ut för försämringar. Under stort buller och bång presenterade finansministern sedan riktlinjer för en stor skatteomläggning 1991. Dessa planer har redan diskuterats åtskilligt både här i kammaren och utanför. Jag skall nöja mig med att konstatera att den mindre uppmärksammade finansieringssidan är mer omfattande än marginalskattesänkningarna. Regeringen förbereder alltså t.o.m. en ytterligare höjning av skatteuttaget. Detta går ju rakt på tvärs mot talet om utbudspolitik. Det går också på tvärs mot utvecklingen på skatteområdet i andra länder. Särskilt anmärkningsvärd är tanken att beskattningen av kapital skulle kunna skärpas med sammanlagt 27 miljarder. Det är riktigt att den effektiva beskattningen av kapital hittills har varit lägre än skatten på arbete. Men det finns en god ekonomisk motivering för detta: kapital är mycket mer lättrörligt över gränserna än arbetskraft. Vill man rätta till denna olikhet, vilket jag tycker är riktigt att göra, går det inte att höja skatten på kapital till i nivå med den på arbete. Strävan måste vara den motsatta, nämligen att inom ramen för en sänkning av skattetrycket minska det skatteuttag som träffar arbetskraften. Skärpt kapitalbeskattning ter sig så mycket mer omöjlig som bristen på sparande i landet är ett av våra stora strukturproblem, och utvecklingen mot ökande internationellt beroende och integration gör kapitalmarknaden ännu mer känslig för skillnader i skattebelastning. Hur vill då vi moderater utifrån dagens förutsättningar lägga upp den ekonomiska politiken? Först inställer sig frågan om finanspolitisk åtstramning. Vi har i många år förordat en stramare finanspolitik med budgetsaldon som varit mindre negativa än i regeringens förslag. Men den åtstramningen har haft formen av besparingar på budgetens utgiftssida. Problemet i dagsläget är att sådana tar tid att besluta och genomföra, varför de riskerar att få effekt först sedan aktiviteten ändå mattats av. Därför blir finanspolitisk åtstramning oftast liktydig med skattehöjningar, som har den egeneskapen att de kan genomföras snabbt. Problemet är emellertid att de offentliga finanserna redan uppvisar ett stort överskott. Vi fick i går, eller i dag, besked om att budgetöverskottet för innevarande år beräknas till drygt 10 miljarder. Att då ytterligare höja det finansiella sparandet i den offentliga sektorn behöver inte leda till en förbättring av bytesbalansen. Senare års erfarenheter både i Sverige ochi t.ex. Danmark, Norge och Storbritannien tyder på att resultatet i stället blir en minskning av hushållens sparande. Det är dessutom ofrånkomligen så att finanspolitikens verkningar mest är strukturella, medan penningpolitiken snabbare och mera direkt påverkar inflationstakten. Finanspolitiken bör därför, som vi ser det, främst inriktas på att nå långsiktiga mål, varvid det nu mest angelägna är att omfördela resurser från den offentliga till den enskilda sektorn. Inom ramen för en grundläggande budgetbalans blir det sedan penningpolitikens uppgift att svara för den mer kortsiktiga styrningen i syfte att hålla inflationen nere. I det viktiga valet av interventionsgrad för den ekonomiska politiken förordar vi moderater således en långsiktig, normbaserad stabiliseringspolitisk regim. Grundläggande blir då den fasta växelkursen. Det är för att göra denna ännu fastare som vi vid sidan av valutaregleringens avskaffande förordar en anknytning av kronan till det europeiska monetära samarbetet, EMS. Den svenska inflationstakten och kostnadsutvecklingen skulle då inte under någon längre period kunna avvika från vad som gäller i övriga länder som deltar i detta samarbete. Det blir med andra ord inte möjligt att föra en ackommoderande ekonomisk politik. En viktig uppgift för penningpolitiken blir under dessa förutsättningar att hålla betalningsbalansens saldo i jämvikt genom påverkan på räntenivån och likviditeten i ekonomin. Eftersom vi står fast vid normen att staten inte skall nettolåna i utlandet, blir det riksbankens uppgift att med sin medelsarsenal förmå den privata sektorn att svara för det upplåningsbehov som ett eventuellt underskott i bytesbalansen medför. Ett tillfälligt sådant underskott kan ju tolereras, om kapitalimporten används till lönsamma investeringar. Om utgångspunkten är att det rekordhårda skattetrycket skall sänkas, får ökningen av de offentliga utgifterna hållas tillbaka så att ökningstakten är långsammare än hela ekonomins långsiktiga tillväxttakt. Det betyder att de offentliga utgifternas möjliga ökningstakt i nominella termer bestäms av den reala tillväxten i ekonomin, den inflationstakt som råder i de länder mot vilka Sverige har en fast växelkurs samt det uppställda kravet på sänkning av skattetrycket. Det senare är för vår del en neddragning med ca 1 procentenhet per år. Man kan då räkna med att den offentliga utgiftsökningen i nominella termer måste begränsas ned mot ca 5 96 om året, vilket vi hoppas att finansministern skall ha lyckats med i det kommande budgetförslaget. Ty det är endast genom att minska den offentliga sektorns tillväxt som vi kan öka hela folkhushållets tillväxt. Om således penningpolitiken och riksbanken med den här angivna arbetsfördelningen främst får svara för de stabiliseringspolitiska ingreppen på kortare sikt, blir finanspolitikens och regeringens huvuduppgift av strukturpolitisk karaktär. Det gäller då att satsa på omvandling och dynamik. Det betyder utveckling av nya lönsamma företag och avveckling av gamla olönsamma. Att förbättra såväl konkurrenskraft som utvecklingskraft är det dubbla uppdrag som åvilar den ekonomiska politiken under de närmaste åren. Utvecklingskraften förstärks genom att man med utbudspolitiska åtgärder ökar ekonomins flexibilitet och förmåga att på marknadsmässiga villkor styra resurser mot områden med gynnsamma prisoch tillväxtförutsättningar såväl på hemmasom på världsmarknaden. Genom en bättre funktionsduglighet hos olika marknader och högre produktivitet minskar också inflationsbenägenheten i ekonomin, vilket underlättar stabiliseringspolitiken. Viktigast i uppsättningen av utbudsstimulerande medel är — jag återkommer till det — en sänkning av skattetrycket med tyngdunkten lagd på de höga marginalskatterna. Men den svenska ekonomin behöver också avregleras. Det gäller både den offentliga sektorn och det privata näringslivet. I dag kännetecknas områden som barnomsorg, sjukvård, åldringsvård och utbildning av låg effektivitet och långa köer. Det är endast genom att bryta de offentliga monopolen och öppna för konkurrens från enskilda alternativ som Sverige kan få en utvecklingskraft i nivå med vad som gäller i de snabbt växande OECD-länderna. I samma riktning verkar en privatisering av statliga företag och andra offentliga tillgångar. Ja, detta är, herr talman, de principer enligt vilka vi moderater skulle vilja lägga upp den ekonomska politiken framöver. I dagsläget är det alldeles tydligt att efterfrågan överträffar utbudet i vårt land, vilket leder till inflation och problem med bytesbalansen. Det förtjänar i detta sammanhang att påpekas att om inte en del av överefterfrågan kunde absorberas genom importökning, skulle prisstegringen vara ännu starkare. Receptet just nu är lika enkelt som svåradministrerat, jag medger det: att höja sparkvoten i ekonomin och särskilt hushållssparandet. Den närmast till hands liggande medicinen kan förefalla vara att höja räntan, men det ger den ovälkomna bieffekten att också hålla tillbaka de investeringar som behövs för att öka produktionskapaciteten. Den ekonomiska politiken måste därför direkt inriktas på att förbättra sparandet. I stället för att skärpa beskattningen av kapital måste då skatteuttaget rent allmänt sänkas, så att människor får behålla mer att spara av, och särskilda åtgärder sättas in för att stimulera till långsiktigt bundet sparande för ålderdomen samt i boende och näringslivet. Därtill krävs det att vi politiker återställer förtroendet för att spelreglerna i ekonomin skall förbli stabila. Den uppläggning av den ekonomiska politiken som jag här skisserat skulle ge en sådan tillförsikt. Det är min förhoppning, herr talman, att den budgetproposition som finansministern presenterar om mindre än en månad skall genomsyras av de nya tongångar — utbudsstimulans och avreglering — som regeringen slagit an och som jag här ytterligare har utvecklat. I avvaktan på besked om detta— jag hoppas att finansministern, trots att han inte är upptagen på talarlistan, väljer att gå upp och ger oss ett ord på vägen inför helgerna — yrkar jag bifall till de reservationer i finansutskottets betänkande 10 som moderata ledamöter står bakom.

Herr talman! Jag vill börja med att hälsa Anna-Greta Leijon välkommen i debatten om den ekonomiska politiken. Jag bara beklagar att det betänkande där hon gör sin debut som ordförande i finansutskottet är så mycket tunnare i sak än till antalet sidor. Omfånget på betänkandet beror delvis på att s.k. ekonomiska paket i sin helhet nu remitteras till finansutskottet i stället för att styckas till andra utskott. Att döma av dagens betänkande har detta både föroch nackdelar. För framtiden vore det naturligtvis bäst om regeringen behagade föra en sådan ekonomisk politik att sådana här höstpaket, ibland kallas de krispaket, inte skulle behövas. Det skulle självfallet också främja den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Ett enkelt sätt för kammaren att åstadkomma detta är att rösta på folkpartiets reservationer i betänkandet. Herr talman! Jag yrkar däför bifall till alla reservationer från folkpartiets ledamöter. Den politik vi i folkpartiet vill ha innehåller sänkta marginalskatter, återinfört inflationsskydd, slopade offentliga monopol, slopad valutareglering, slopade kollektiva löntagarfonder, minskad statlig styrning av kommuner, stimulanser för hushållens sparande, en stram finanspolitik genom utgiftsbegränsningar och bättre förutsättningar för lugna avtalsrörelser. Det är en politik som förbättrar omvandling och produktionsförmåga i den svenska ekonomin, en politik som förbättrar utvecklingskraften inte bara hos de företag som redan finns utan hos de nya företag som måste tillkomma, om våra balansproblem skall försvinna. Redan på kort sikt har folkpartiets förslag effekter som förbättrar den ekonomiska balansen. Den inhemska efterfrågan dämpas något främst genom ökat hushållssparande. Och produktionen ökar främst genom att pensionärernas arbetsvilja bättre tas till vara genom det förvärvsavdrag på 10 000 kr. som vi föreslår. I dagsläget är utbudet för litet och efterfrågan för stor. Då blir resultatet stora prisökningar, stora underskott och höga räntor. Med folkpartiets förslag skulle utbudet öka och efterfrågan minska, vilket leder till lägre prisökningar och mindre underskott, kort sagt bättre samhällsekonomisk balans och mindre överhettning. Vad som händer om riksdagen i stället väljer den socialdemokratiska politiken framgår inte i vare sig propositionen eller betänkandet. Det blir att köpa grisen i säcken. Jag inser, herr talman, att det inte är så lätt att beskriva effekterna av den socialdemokratiska politiken, eftersom den är så splittrad. Socialdemokraterna försöker nämligen sitta på två stolar samtidigt. Den ena stolen är en konkurrensoch avregleringsstol — den sätter man sig på ibland när det passar. Där återfinns t.ex. slopandet av importrestriktionerna för kläder, som är välkommet även om det dröjer onödigt länge. Jag förstår t.ex. inte varför barnfamiljerna i Sverige skall behöva vänta två år till på att få köpa sina kläder 1 500 kr. billigare. Bland det välkomna återfinns också vissa tankar på avreglering inom jordbruket, som företer vissa likheter med folkpartiets förslag. Och där återfinns sänkta marginalskatter så att det skall löna sig att arbeta. Minskade bostadssubventioner hör också hit, även om den faktiska utformningen är ovanligt dålig. Men, herr talman, sedan finns det en annan stol — det är den gamla vanliga socialdemokratiska skattehöjningsoch regleringsstolen. Där återfinns försvar för offentliga monopol — vårdmonopolet, utbildningsmonopolet och omsorgsmonopolet skall vara kvar. Här finns utökad byggnadsreglering, bevarade och växande kollektiva löntagarfonder. Här finns fortsatt valutareglering, vaktslående om kollektivt sparande och nej till stimulanser för hushållens eget sparande. Här finns troligen kommande skattehöjningar. Att sitta på två stolar samtidigt är alltid svårt. Risken är stor att regeringen med en duns trillar rakt emellan. Det mest konkreta som då åstadkommes är troligen en kraftig ökning av osäkerheten och instabiliteten i den ekonomiska politiken. Detta är precis motsatsen till vad som behövs, nämligen stabilare spelregler. Herr talman! Regeringen och utskottsmajoriteten är egentligen ganska nöjda med den ekonomiska utvecklingen i Sverige, synes det. Jag undrar om det finns några andra än riksdagens socialdemokrater som håller med om detta. Hur många är det som tycker det är bra att priserna stiger i år med kanske 6,5 90 och nästa år med ännu mer? Hur många är det som tycker det är bra att Sverige inte ens på toppen av en högkonjunktur kan betala för sig, utan att handeln med utlandet går med minus, och växande minus? Hur många är det som tycker det är bra att skattekvoten enligt regeringens egen tabell skall ligga kvar på rekordhöga 56 96 av bruttonationalinkomsten både i år, nästa år och nästnästa år? I ärlighetens namn skall jag tillägga att utskottsmajoriteten faktiskt varnar för höga löneoch prisökningar — nästa år. Om kostnadsökningarna blir för stora blir det åtstramning, sägs det. Jag skulle vilja att finansutskottets ordförande utvecklar detta litet närmare. När under nästa år anser ni er kunna avläsa att ökningen av lönekostnaderna blir för stora? Det kan inte gärna vara i finansplanen, för då finns inga avtal klara. Är det i den reviderade finansplanen i slutet av april? Det finns knappast några avtal klara då heller, och i varje fall är löneglidningen knappast känd. Vi är nu i slutet av december, och lönekostnadsökningarna är inte ens säkra för i år. Men antag att ni gör en prognos i den reviderade finansplanen. Hur mycket måste lönekostnaderna öka nästa år för att det skall kallas akut och den här åtstramningen skall komma? Är det 8, 9 eller 10 96, eller hur mycket skall det vara? Och vad är det för slags åtstramning som finansutskottets majoritet nu säger skall sättas in under senvåren? Om den skall få någorlunda snabb effekt måste det bli skattehöjningar. Hur går det ihop med det som också har sagts om en viss sänkning av inkomstskatten även för 1990? Och har verkligen socialdemokraterna inte lärt sig ett dugg av sina tidigare misstag? Om man med dagens höga skattetryck höjer skatterna ännu mer, kommer hushållen i stället att minska sitt sparande, just för att upprätthålla konsumtionen. Jag vill citera en mening från den reviderade finansplanen i våras. Där står det så här: ”Detta innebär att det inte längre är möjligt att kompensera ett försämrat hushållssparande med en uppgång i det offentliga sparandet, som åstadkoms med ett höjt skatteuttag.” Innebörden är att man inte kan öka det totala sparandet i landet genom skattehöjningar. Är det enligt utskottsmajoriteten fortfarande korrekt, eller var det också ett sådant här grovt tankefel av Feldt? Under de senaste tre åren har hushållens skulder ökat med mer än 200 miljarder kronor. En del motsvaras av ökade tillgångar, men en stor del beror sannolikt på att skatterna har höjts med ca 50 miljarder kronor. På detta har hushållen reagerat genom att sluta spara. När vi i folkpartiet då föreslår stimulanser för att öka hushållens sparande, vad gör då socialdemokraterna? Ingenting — bara avslag! Jag vill citera motiveringen, för den är uppseendeväckande: ”Utskottet anser att det är angeläget att stimulera hushållens sparande men anser inte att det i anslutning till proposition 47 finns anledning till att ompröva tidigare ställningstaganden.” Med andra ord: förslaget är bra — felet är att det kommer från folkpartiet. Tala om prestige, herr talman! Sanningen är den att regeringen har manövrerat in sig i en återvändsgränd. Genom att i åratal ha sagt nej till folkpartiets förslag, som skulle öka omvandlingen och produktionsförmågan i ekonomin, har socialdemokraterna missat chansen. Prisökningarna och underskotten nästa år är ett tydligt bevis för den socialdemokratiska politikens misslyckande. Ännu värre blir det år 1990, enligt konjunkturinstitutets decemberrapport: fortsatt försvagning av tillväxten, fortsatta höga prisökningar, ännu större minus i hushållens sparande och ännu större minus i utlandsbetalningarna. Mot denna utveckling står regeringen faktiskt tomhänt. Det står t.o.m. i propositionen att ”denna utveckling, om den realiseras, inte är förenlig med den ekonomiska politikens långsiktiga mål”. Och sedan föreslås att riksdagen skall godkänna den ekonomiska politik som leder dit! Över huvud taget, herr talman, har finansutskottet valt en mycket egendomlig hantering av motionerna i år. De flesta motionskrav avstyrks utan någon sakdiskussion därför att de inte sägs beröra stabiliseringspolitiken, dvs. sådant där beslut måste fattas före nyår. Men tyckande och tänkande från regeringen av mer långsiktig natur, som inte ens är föremål för beslut av riksdagen utan som vi bara i nåder får ta del av, de diskuteras ganska ingående och naturligtvis med gillande. Det är ett sätt att strypa debatten som jag hoppas inte blir vanligt. Herr talman! Merparten av betänkandet behandlar olika förslag i fråga om arbetsmarknaden, byggverksamheten, jordbrukspolitiken, tekopolitiken och en konkurrensutredning. Temat för de arbetsmarknadspolitiska förslagen är utbudsstimulans och rörlighet. Det är bra att regeringen nu har insett t.ex. att det var fel att ta bort starthjälpen. Jag hälsar med tillfredsställelse att det återinförs, om än med ett annat namn, nämligen merkostnadsbidrag. Däremot är det alldeles galet, för att inte säga oförklarligt, att utskottet inte ställer sig bakom folkpartiets förslag om rätt till beredskapsarbete för asylsökande. Vårt förslag motiveras främst av humanitära skäl, men det skulle naturligtvis också bidra till ökat arbetsutbud. Inte heller går det att förstå varför utskottets majoritet motsätter sig ytterligare insatser för att göra det möjligt för handikappade att få jobb i stället för förtidspension. Förutsättningarna för detta är ju särskilt goda när det som i dag är gott om jobb och ont om människor. Även här är våra skäl främst humanitära, men de skulle också minska överhettningen på arbetsmarknaden. Jag vill bara helt kort beröra förslagen på byggmarknaden, eftersom Erling Bager tar upp dem senare. Två inslag är särskilt anmärkningsvärda. Majoriteten vill stoppa överhettningen på byggmarknaden genom att öka byggnadsregleringen. Resonemanget är uppenbarligen följande: När socialdemokraterna gjorde fel med den generella ekonomiska politiken och skapade överhettning, då gick man redan tidigare in med regleringar. Det hjälpte inte — överhettningen blev värre — och då ökar man regleringen. Samtidigt skriver man att politiken skall bygga på avreglering. Kanske Anna-Greta Leijon kan förklara hur ökad reglering kan vara detsamma som minskad reglering. Det andra anmärkningsvärda är förslaget om minskade bostadssubventioner. Socialdemokraterna skrädde inte orden i sin kritik när folkpartiet föreslog detta tidigare. Vem kunde ana att detta så snabbt efter valet skulle upphöjas till högsta sanning? I alla fall inte hyresgästbasen Lars Anderstig, som nu efteråt säger: ”Jag är besviken över att man inte håller sina vallöften. Jag måste säga att det var betydligt mer rakryggat av folkpartiet att gå ut före valet och tala om vad man ville.” Regeringen vill också enligt propositionen utreda konkurrensförhållandena, och man skriver faktiskt riktigt bra om betydelsen av konkurrens för att öka produktivitet och dämpa prisökningarna. Men varför i all sin dar göra undantag för den offentliga sektorn — just den del av ekonomin där konkurrensen är sämst? Varken näringsutskottet, som har yttrat sig, eller finansutskottet har lyckats komma på några som helst skäl för att avstyrka folkpartiets krav på att ta bort de offentliga monopolen. Kravet bara avstyrks; vårdmonopol, omsorgsmonopol och utbildningsmonopol skall vara kvar. Herr talman! Den ekonomiska politikens utformning är en viktig fråga. Men det finns faktiskt sådant som är ännu viktigare. Det handlar om ärlighet, politisk moral, förtroende för politiker — kort sagt att säga samma sak före ett val som man gör efter valet. I folkpartiets motion har vi gjort en förteckning på tio punkter inom den ekonomiska politiken där socialdemokraterna sagt en sak före valet och nu efter valet föreslår motsatsen. Det har i sammanhanget faktiskt mindre betydelse om omsvängningen är bra eller dålig i sak — vad som är allvarligt är socialdemokratins oärliga uppträdande. Det vittnar om förakt för väljarna. Några av exemplen på svek gäller skattepolitiken. Kjell Johansson tog upp dem i debatten om inkomstskatterna i onsdags. Socialdemokraternas företrädare Anita Johansson replikerade att folkpartiet ”tjatar om ärlighet”. Hon kallade det för bitterhet och surhet. Tycker Anna-Greta Leijon och Kjell-Olof Feldt också att krav på ärlighet är tjat, bitterhet, surhet? Jag vill ingalunda förneka att jag skulle ha önskat att valet gått bättre för folkpartiet, men i motsats till socialdemokratin har vi i folkpartiet faktiskt förmåga att höja oss över det egna särintresset. Man får inte göra vad som helst för att behålla makten. Hela poängen med demokratiska val är att ge väljarna möjlighet att ta ställning till partiernas förslag. Tror Anna-Greta Leijon att de tekoarbetare som hört Ingvar Carlsson säga att slopade tekorestriktioner skulle innebära att tiotusentals tekoarbetare blev utan jobb, förstod att slopade tekorestriktioner var just vad Ingvar Carlsson skulle föreslå? Tror Anna-Greta Leijon att de pensionärer som hörde Ingvar Carlsson säga att han ville sänka skattetrycket och som varnade för att folkpartiet ville höja skatten för låginkomsttagare, förstod att skattehöjningar för pensionärer var just vad Ingvar Carlsson skulle föreslå? Tror Anna-Greta Leijon att de hyresgäster som hörde Ingvar Carlsson kritisera folkpartiet för minskade bostadssubventioner och höjda boendekostnader, förstod att minskade bostadssubventioner och höjda boendekostnader var just vad Ingvar Carlsson skulle föreslå? Nej, herr talman, den nu aktuella propositionen är ett svek mot väljarna som får en helt annan politik efter valet än som redovisades före valet. Jag vill sluta med att citera en av Sveriges tidigare statsministrar, Karl Staaff. I sitt Karlskronatal för nästa exakt 75 år sedan, den 21 december 1913, sade Karl Staaff om sina politiska motståndare: ”-—-- deras uppfattning av löftens helgd och vår äro absolut oförenliga. Ty deras är denna: politiska löften böra icke givas, men ha de givits, böra de vid förefallande behov brytas. Vår är denna: själva det demokratisktrepresentativa statsskicket kräver oundgängligen, att politiska löften givas. Och när löften givits, skola de ock hållas.”

Herr talman! Även jag vill hälsa Anna-Greta Leijon välkommen som ordförande i finansutskottet. Jag är övertygad om att hon genom sin politiska rutin kommer att sköta det jobbet alldeles utmärkt. Den internationella utvecklingen på det ekonomiska området, främst inom OECD-länderna, har, konstaterar ett enigt finansutskott, präglats av en hög aktivitet under 1988. Man räknar med att inom området som helhet kommer produktionstillväxten att bli ca 4 96. För OECD-länderna i Europa beräknar man att tillväxten blir något lägre. Det är det högsta tillväxttal som noterats på ett decennium, konstaterar utskottet. Den höga aktiviteten har främst berott på starkt ökade investeringar i USA och Japan. Arbetslösheten har minskat i USA och även i Japan, och på vissa områden har man t.o.m. börjat tala om en överhettad situation. I den del av Europa som omfattas av OECD-länderna ligger arbetslösheten fortfarande på en mycket hög nivå, strax under 10 26. Det som är intressant för oss i Sverige att konstatera är, att trots den höga tillväxttakten inom OECD länderna har lönekostnadsoch prisutvecklingen varit relativt låg. En produktionstillväxt har bidragit till att inflationen i OECD-området för 1988 ligger på en lägre nivå och det gör den även i andra delar av världen. I Europadelen väntas den bli något högre. Det finns anledning att titta ordentligt på de nordiska grannländernas ekonomiska utveckling. I såväl Danmark som Norge för man sedan en tid en mycket restriktiv politik vars syfte är att komma till rätta med de strukturella problemen och de externa balanserna. I Finland har tillväxten i år varit relativt god. Där har också regeringen vidtagit åtgärder för att dämpa prisoch kostnadsutvecklingen. Tillväxten i de nordiska grannländerna verkar för de närmaste åren stanna vid ca 1 26 per år. Från centerns sida menar vi att detta kan få konsekvenser även för Sveriges del, eftersom de nordiska grannländerna är en viktig avsättningsmarknad för svensk exportindustri. Jag tycker att det är viktigt att poängtera Nordens roll, eftersom det alltsomoftast endast talas om andra länder. Sammanfattningsvis är man i utskottet osäker när det gäller den totala bedömningen inför framtiden, och man menar att det kan ske stora förskjutningar i världsekonomin. Ett av bekymren är naturligtvis att obalanserna mellan de stora industriländerna består och att utvecklingsländernas skuldsituation inte har förbättrats. Man kan konstatera att den svenska ekonomiska politiken under i stort sett hela 1980-talet har inneburit att prisökningarna i den svenska ekonomin har varit större än prisökningarna i omvärlden. Inflationen har under de flesta åren under 1980-talet varit högre än i våra viktigaste konkurrentländer, vilket är ett misslyckande för regeringens ekonomiska politik. Underskottet i bytesbalansen väntas också, som framgår av beskrivningen, öka under de närmaste åren. Ett viktigt skäl till vår höga inflation är storstädernas överhettning på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Den socialdemokratiska regionalpolitiken, som är ett resultat av regeringens tredje väg, har lyckats dåligt. Det framgår också av de ERU-rapporter som presenterats under veckan. Där sägs att de orter som har haft problem har fått ännu större problem de senaste åren. Jag tycker att socialdemokraternas egna experter här ger regeringen en ordentlig bakläxa. Även på det fördelningspolitiska området har regeringen lyckats dåligt. Det framgår av den rapport som konsumentverket har lagt fram. Den visar att de svenska hushållen har fått det sämre under den senaste tioårsperioden. Särskilt hårt har ensamstående med barn drabbats. Klyftan mellan högoch låginkomsttagare har ökat. Det stärker den kritik mot regeringen som centern länge fört när det gäller fördelningspolitiken. Från centerns sida menar vi att den nuvarande utvecklingen leder till en dålig beredskap inför kommande internationella konjunkturdämpningar. Även om en sådan inte står för dörren är det riskabelt att i så hög grad som regeringen gör bygga den ekonomiska politiken på fortsatt och ständig draghjälp från utlandet. Det är uppenbart att den svenska ekonomin lider av en för svag produktivitetsutveckling. Till stor del beror detta på att regeringens politik hämmat ekonomins förnyelseförmåga och styrt utvecklingskraften åt ett felaktigt håll. En stor del av tillväxten har berott på att man ökat antalet sysselsatta, en utveckling som inte kan väntas fortsätta i framtiden. I så fall måste man se till att industrin ges möjligheter att investera ordentligt och att utnyttja den arbetskraft som fortfarande finns i vissa regioner. Regeringens löfte om en sjätte semestervecka är ett löfte för vilket vi ännu inte sett någon finansiering. Enligt regeringens egen prognos väntas tillväxten av BNP avta. Det finns, tror jag, risk för att det innebär en utveckling där tillväxten stagnerar ytterligare. Det finns också risk för att underskottet i bytesbalansen försämras, om situationen på det ekonomiska området förändras framöver. Inflationen kan stiga, och det finns risk för att arbetslösheten återigen ökar i början av 90-talet. Det kortsiktiga problemet anser jag vara att det råder brist i balansen mellan utbud och efterfrågan. Produktionsförmågan är för liten för att kunna möta den höga efterfrågan. Rader av företag anmäler att de inte kan leverera det som de har beställningar på. Det är anmärkningsvärt att regeringen i så stor utsträckning låter bli att försöka rätta till dessa obalanser. En viktig orsak till den höga inflationen i Sverige är storstadsområdenas överhettning på arbetsoch bostadsmarknaden, som leder till att en alltför stor del av löneökningen tas ut i form av löneglidning. Centerpartiets förslag om att införa investeringsavgifter i de överhettade områdena skulle utan tvivel vara ett verkningsfullt medel för att svalka överhettningen inom byggsektorn. Den ekonomiska politikens mål har sedan länge varit full sysselsättning, stabilt penningvärde, hög ekonomisk tillväxt, jämn fördelning, regional balans och balans i utrikesaffärerna. Centerpartiet anser att det nu är nödvändigt att dessa mål kompletteras med mål som god miljö och resurshänsyn. För att vi skall få en långsiktigt god ekonomisk utveckling krävs att även miljömålen beaktas. Det är viktigt att slå fast att en ökad ekonomisk standard inte automatiskt är samma sak som höjd livskvalitet. Ofta kan värdet av en arbetstidsförkortning, bättre arbetsmiljö, trygghet på arbetsmarknaden, orörd natur, värdet att få bo kvar på sin ort vara exempel på hur välfärden kan öka utan att individen får en ekonomisk standardhöjning. Trots det vill jag slå fast att för att vi skall få större möjligheter till bl.a. bättre miljöpolitik och bättre miljöåtgärder krävs en utveckling av samhällsresurserna. Jag tror att det är nödvändigt att man låter miljöhänsynen få ett större genomslag i den ekonomiska politiken. Producenter och konsumenter måste få känna de verkliga kostnaderna för produktionen. En sådan inriktning innebär ju bl.a. ett viktigt inslag i den ekonomiska politiken med syftet att begränsa eller minska den privata konsumtionen. Det är ju inte de som gör vinsterna i dag som betalar notan. Vi får nu alla bära kostnaderna i form av minskad skogstillväxt, som på lång sikt får stora konsekvenser för skogsindustrin, höjda vårdkostnader, vilket leder till ökade krav på sjukvård, produktionsbortfall och Detta är några exempel på hur vi i dag får bära kostnaderna för en del av produktionen. Det blir därför nödvändigt, menar vi i centern, att belasta denna produktion med miljöavgifter. Först då tror vi att marknadspriset kommer att spegla den verkliga produktionskostnaden. Här har centern i finansutskottet, som enda parti, fullt ut accepterat tanken på att man kan använda den ekonomiska politiken för att minska samhällets kostnader för miljöföroreningar genom att utsläppen minskar. En sådan inriktning menar vi ger förutsättningar för en varaktig ekonomisk tillväxt. Men man kan fråga sig vad skälet är till att socialdemokraterna och finansministern under en följd av år inte har velat röra sig ur skyttegravarna när det gäller miljömålet. Man frågar sig: Skall man tolka detta som ett bevis för socialdemokraternas verkliga intresse för en aktiv miljöpolitik? När det gäller arbetsmarknadspolitiken, som också berörs i utskottsbetänkandet, föreslår centern ett inflyttningsbidrag med innebörden att man betalar ut bidrag för inflyttning till stödområdena, Bergslagskommunerna samt sydöstra Sverige. De expansiva områdena inom dessa regioner bör dock undantas. Detta tror vi skulle vara ett sätt att stimulera arbetskraftsutbudet utan att det skulle medföra ökade regionala obalanser och ökad överhettning i ekonomin. Sambandet mellan skatter, löner och inflation är starkt. Centerpartiet menar att skatteoch inkomstpolitiken måste föras på ett sådant sätt att kompensatoriska spänningar i ekonomin undviks. En differentierad mervärdeskatt med sänkt moms på obearbetade baslivsmedel vore ett sätt att skapa förutsättningar för samhällsekonomiskt vettiga lösningar. Finansministern Kjell-Olof Feldt gjorde ju i en debatt här i riksdagen i mars ganska skarpa uttalanden om hur omöjligt det vore med en differentierad moms på livsmedel. Under våren och försommaren ändrade han sig och gav tilläggsdirektiv till utredningen om indirekta skatter. Det tycker vi var bra gjort av finansministern. I valrörelsen slogs centern för sänkta matkostnader genom sänkt matmoms. Det gavs också en bild av att socialdemokraterna genom sina tilläggsdirektiv nu hade lagt första grundstenen för att sänka matkostnaderna. Jag vill fråga finansministern: Står finansministern kvar vid sin positiva handling före sommaren som ett första steg mot att verka för en sänkt skatt på basmat? Sparandet har diskuterats ganska mycket de senaste åren. Sparandet är för lågt i Sverige — det är vi överens om. Även för de kommande åren räknar konjunkturinstitutet i sin decemberrapport med att sparandet tyvärr fortsätter att vara negativt. Sparkvoten för 1988 är minus 3,4. För 1989 räknar man med minus 2,9. Vi menar att ett införande av exempelvis personliga investeringskonton vore ett sätt att verksamt bidra till att öka sparandet inom hushållssektorn. Det skulle också kunna dämpa konsumtionsökningen. Centerns inriktning i den ekonomiska politiken är därför på kort sikt följande. Vi måste se till att resurshushållning och miljöförbättrande åtgärder stimuleras. Vi måste se till att de inflationsdrivande koncentrationsområdena svalkas av. Vi måste se till att hushållssparandet stimuleras. Vi måste se till att skattepolitiken förs med tanke om bättre fördelningspolitisk utjämning än vad som i dag sker. I en av de reservationer som centerpartiet har tillsammans med de andra icke-socialistiska partierna tar vi upp frågan om valutaregleringens avskaffande. Vi tror att valutaregleringens stabiliseringspolitiska värde är negativt. Dessutom tror vi att ett avskaffande av valutaregleringen skulle kunna leda till en något lägre räntenivå. Vi anser alltså att man borde kunna fatta ett sådant beslut redan nu. Vi tar från centerns sida upp en rad andra viktiga frågor i våra reservationer. Beträffande arbetsmarknaden har jag pekat på att det finns stora balansproblem. Det råder överhettning inom vissa regioner, och det finns en tendens att betrakta hela landet som en överhettningsregion, vilket är fel. Om man jämför de direkt arbetslösa och de indirekt arbetslösa, finner man att det fortfarande finns regioner som uppvisar samma arbetslöshet totalt sett som i början av 80-talet. Det tycks man glömma bort. När det gäller frågor som berör bostadsutskottet kommer Agne Hansson att ta upp centerns krav. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3,6, 8,9, 12, 13,15, 17 och till alla de reservationer i övrigt där centerns ledamöter står antecknade.

Herr talman! Finansutskottets betänkande handlar om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder. Visst är det en tyngdpunkt på ”vissa”. Det är mindre av ”åtgärder”, dvs. om man inte räknar åtgärderna inom byggnadssektorn som vi kommer att fatta beslut om i dag. De kommer att få stora verkningar. Det är också rätt intressant att det är denna del av betänkandet som har förändrats en hel del under arbetet i riksdagen. Det är roligt att se att förändringar kan ske efter ett tryck från olika håll i samhället. Vill man nå resultat i riksdagen fordras aktivitet ute i samhället, och det har det verkligen varit i dessa frågor. Det är positivt att både propositioner och motioner kan leda till vettiga beslut. De åtgärder som gäller byggnadssektorn kommer att beröras mer av Jan Strömdahl. Att propositionen inte är så omfattande medan betänkandet har blivit det beror kanske på att många av oss hade väntat ett mer genomgripande politiskt dokument från regeringen efter valet. När den första ekonomiskpolitiska propositionen väntas, är vi ju i riksdagen litet nyfikna och funderar på vilken ekonomisk politik som regeringen tänker föra. Visserligen hade vi läst regeringsförklaringen, men vi väntade oss preciseringar. I besvikelsen över att propositionen var ganska tunn väckte många partier motioner med egna förslag, i syfte att markera vilken politik de egentligen vill föra. Därför har det blivit ett så här tjockt betänkande på grundval av en tunn proposition. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna ser den ekonomiska politiken på ett likartat sätt. Detta framkommer både i detta betänkande och ide skattefrågor som vi nyligen har behandlat. Enligt dessa partier är lönerna för höga, och marginalskatterna är för höga och bör sänkas. Avregleringen av samhället bör fortsätta, anser de. Regeringen kastar sig över livsmedelsoch tekoområdet stödd av folkpartiet och moderaterna. Samtliga borgerliga partier vill snabbt rasera valutaregleringarna. Tillsammans vill partierna på det här sättet — tror de — lägga grunden för en avtalsrörelse på låg nivå. Därmed tror de att de kan klara den svenska industrins konkurrenskraft. Vinstutvecklingen och dess betydelse för inflationen samt tillväxten av spekulationsekonomin och dess betydelse för prisnivån berörs över huvud taget inte av de borgerliga partierna. När socialdemokraterna i utskottet vill avslå den av vpk framlagda politiken — som alltså har sin utgångspunkt i en rad fakta om fördelningspolitiken — hävdar socialdemokraterna att vi i Sverige får leva med en inbyggd fördelningspolitisk konflikt därför att det krävs stora vinster för att få fram investeringar. Socialdemokraterna säger vidare att en utbyggnad av den offentliga sektorn inte får ske eftersom den skulle ske på bekostnad av industrisektorn. Båda dessa påståenden är litet märkliga. Jag skall ägna en stund åt att argumentera emot dem innan jag går in på en del andra förslag som vänsterpartiet kommunisterna anser borde vara högt prioriterade i den ekonomiska politiken. För det första borde man inte hur länge som helst nöja sig med att peka på att det finns en fördelningspolitisk konflikt i de höga vinsterna utan att göra något åt det. Vinsternas andel av industrins förädlingsvärde har under lång tid ökat, medan lönernas andel minskat. Industrin har nu under flera år presenterat rekordvinster. Ovanpå detta har riksdagsmajoriteten genomdrivit — och tänker i framtiden tydligen av de framlagda skatteskisserna att döma genomdriva — en inkomstskattepolitik som ger mest åt de högst avlönade. Jag kan inte se annat än att man faktiskt förvärrar de fördelningspolitiska problemen på detta sätt. Trots de senaste årens reallöneökningar har den tredje vägens politik, men också de borgerliga årens fördelningspolitik, medfört att hushållen under en tioårsperiod förlorat en stor del av sin köpkraft. I tidigare debatter har jag använt SCB:s material för att redovisa detta förhållande och agitera kring detta. Nu har också konsumentverket i dagarna lagt fram en rapport, som visar hur hushållen halkat efter under perioden 1978-88. Det är också just under denna period som vinstutvecklingen varit så enormt god. Gunnar Björk framhöll i sitt anförande att det är värst för grupperna ensamstående och lågavlönade med barn. För att förtränga detta faktum har utskottsmajoriteten påstått att det visst finns fördelningspolitiska spänningar, men att vinsterna behövs. Så får det vara bra med det. Det rimliga vore i stället att diskutera hur vinsterna skall användas. Finns det eller finns det inte utrymme för både investeringar och en rättvis fördelningspolitik? Jag anser att det finns utrymme för bådadera. Med anledning av detta och med anledning av att socialdemokraternainte heller anser sig kunna bygga ut den offentliga sektorn måste jag ställa några frågor. Har inte kunskapen att vinsterna är oerhört höga inom näringslivet och förväntas bli så också under nästa år nått socialdemokratin? Har ni inte uppfattat att börsen hämtat sig med råge efter de tillfälliga tveksamheterna hösten 1986, då kursstegringarna tillfälligt bröts, och att det råder glädjefnatt bland börsplacerarna? Vad kan det bero på? Är ni inte medvetna om att den svenska ekonomin, främst banker, försäkringsbolag och andra penningförvaltare, i dag är penningstinna och att det förmodligen aldrig funnits så mycket pengar i banksystemet under modern tid? Är ni inte klara över att den hetsjakt efter nya låntagare som pågår från diverse penningförmedlares och kapitalisters sida är ett resultat av en överlikviditet inom näringsliv och bankväsende? Det handlar om pengar som alltså inte investeras i produktiv verksamhet utan söker andra vinstgivande placeringar. Kommer inte fördelningsproblematiken, som växer i skuggan av de vackra siffrorna och framgångarna för svensk ekonomi internationellt sett, att bli en stor svårighet för den svenska ekonomin om den inte åtgärdas? Tydligen tycker ni inte det, eftersom ni i utskottet inte har något annat än instämma att komma med, när regeringen varslar om åtstramningar som en konsekvens av ett eventuellt högre löneavtal än vad man i finansdepartementet önskar sig. En generell åtstramning skulle i det ansträngda fördelningspolitiska läge som uppstått få förödande konsekvenser för dem som redan tidigare har halkat efter. Det skulle naturligtvis finnas ett helt annat utrymme för att föra en stram finanspolitik om fördelningspolitiken vore bättre, om fördelningen hade varit rättvis och om inte så många hushåll vore så hårt ekonomiskt pressade. Självfallet skulle det vara ett annat läge! Häromdagen debatterade Lars Tobisson och jag sparande i ett radioprogram. Bland de personer som medverkade per telefon i programmet framhölls den dominerande uppfattningen att hushållen inte sparar därför att ekonomin är så ansträngd. Hushållen har svårt att få något över att spar. Nu har vi fått redovisat att kanske 100 000 hushåll för evigt sitter fast i skuldfällan på grund av att de har tvingats in i lånekarusellen. Placerarna har sökt nya låntagare för att få ränta på sitt kapital. Detta är en mycket oroande utveckling. Generellt har hushållen halkat efter under denna högvinstperiod. Jag skall direkt säga till finansministern att jag vet att det har varit en bättre reallöneutveckling de senaste åren. Han brukar nämligen säga detta i sina repliker, som om jag inte skulle känna till detta faktum. Jag vet alltså att det är på det sättet, men när man ser till en längre period och studerar vinstutvecklingen, kan man konstatera att vinsten har ökat enormt medan hushållen har halkat efter. Detta är ett obestridligt faktum! Men jag kan inte låta bli att konstatera att hushållen har tvingats låna tillbaka och betala ränta på pengar, som människorna egentligen skulle haft i lön under, lång tid. Sådan är naturligtvis kapitalismen! Det är alltså hög tid att frukterna av högkonjunkturen fördelas på ett riktigt sätt — både till förmån för hushållen och till förmån för den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar. Jag har svårt att förstå hur man så enkelt kan hävda att den offentliga sektorn tar utrymme från industrin. Miljö-, trafik, och transportfrågor, utbildning och forskning, social omsorg och hälsofrågor är egentligen högproduktiva satsningar där samhället har ett mycket stort ansvar för utvecklingen. Samhället måste våga tala klarspråk om den nödvändiga fördelningen av samhällets samlade ekonomiska resurser. Man måste våga fördela produktionsresultatet på ett sätt som gynnar en långsiktig utveckling i samhället. Då kan män inte bara avfärda en utveckling av viktiga delar av den offentliga sektorn genom att säga att de tar utrymme från industrin. Det finns ju ett samband mellan dessa satsningar. Sverige skulle inte ha varit en industrination i dag, om vi inte hade haft en väl utbyggd offentlig sektor och tidigt satsat på elektrifiering och järnväg. Regeringen har dragit in överlikviditeter från industrin, för man vet att de finns. Men man vill inte använda dessa medel för satsningar i samhället utan tänker betala tillbaka pengarna. Från vpk ansåg vi att näringslivet kunde vara de här pengarna förutan, när vi såg hur det ändå satsas i spekulativ verksamhet. Vi kan ju t.ex. se hur SJ bantas i brist på resurser — en politik som nu t.o.m. ser ut att hota våra järnvägsförbindelser med grannländerna. Det är helt otroligt att höra att man tänker dra in förbindelserna med Oslo t.ex. En ekonomisk politik där man undandrar en del av dessa övervinster från mer spekulativa verksamheter, som är så starkt inflationsdrivande, vore ett dubbelt riktigt, rättvist och långsiktigt ekonomiskt-politiskt handlande. Herr talman! Med anledning av detta vill jag passa på att lyfta fram vårt förslag om en ny låginkomstutredning, som enligt vår mening måste arbeta skyndsamt för att kunna ligga klar i god tid inför de beslut som skall tas om ett nytt skattesystem. Det förs ju en yvig debatt om det nya skattesystem som skall komma, innan man har fått reda på vad det kommer att innehålla och hur det skall finansieras. För att kunna ta ställning till det på ett riktigt sätt borde man ha en genomgripande analys av hur det står till med sociala förhållanden och ekonomi i vårt samhälle. Före valet talades det om sänkt matmoms — t.o.m. regeringen rörde sig i sådana områden där man möjligen kunde misstänka att den skulle acceptera en sänkt matmoms. Men av det som har läckt ut om skatteförslaget ser det nu ut som om t.o.m. dricksvatten som levereras via kommunens vattennät skulle bli momsbelagt. I den momsutred ning där jag satt för några år sedan noterade jag med glädje att dricksvattnet faktiskt ändå var momsfritt. Majoriteten avstyrker vårt förslag om en låginkomstutredning med hänvisning till att det finns en mängd studier och statistik på området.

Det skulle också snabbt göra slut på begreppet ”hushåll” som något slags enhet att använda i statistiken. Jag menar att det finns rika hushåll och fattiga hushåll, och politiken måste inrättas därefter. Men det är klart — resultaten kanske inte skulle vara så lätta att svälja för dem som målar vårt lands utveckling i enbart vackra färger. Och inte vore det så roligt heller för dem på högerkanten som uppenbarligen anser att klasskillnaderna i vårt land är för små. Vad en sådan utredning skulle visa skulle vara ganska beska piller. Skulle utredningen visa på någon annan utveckling, skulle jag med tacksamhet notera att jag haft fel, men jag tror inte det. Herr talman! Som besvärande ekonomiska restriktioner för både nutid och framtid lyfter vi från vpk fram frågorna om den stora utslagningen och förslitningen inom industrin och frågan om åtgärder för att förhindra en fortsatt rovdrift på människor och miljö. När regeringen talar om marginalskatterna som ett hinder för att få fram arbetskraft, skulle jag vilja påstå att ett mycket större hinder är arbetsmiljön, utslitningen och otillfredsställelsen inom industrin, som har resulterat i förtidspensionering och långtidssjukskrivning av hundratusentals människor, vilket kostar samhället tiotals miljarder årligen. Haven, luften, skogen och storstäderna lider svårt under miljöförstöring. Undan för undan, allteftersom kunnande och vetande ökar, kan vi se mer av konsekvenserna av industrisamhället. Slitaget av människorna och det kortsiktiga förbrukandet av ändliga naturresurser och livsmiljö är två sidor av samma sak: produktionssättet. All produktion gör ingrepp i miljön, men det gäller att se till att det blir på ett sådant sätt att vi bevarar våra resurser för framtiden. I skuggan av detta framstår en stor skattesänkning för de bäst avlönade och ökade flyttbidrag till arbete på annan ort som ganska ovidkommande åtgärder när det gäller att förbättra tillgången på arbetskraft inom industrin. Jag tror det har mera med otillfredsställelse, utslagning och utslitning att göra. En företagsledare på ett mycket stort, dominerande svenskt företag, vars namn jag inte skall nämna, gav mig sin förklaring till rekryteringssvårigheterna för industrin. Han sade så här: ”Förr i världen var skolan inte så bra som nu. Då kunde vi på företagen erbjuda vidgade vyer och vidareutbildning i olika yrken.

Det här är det problem för industrin som vi måste lösa för att få folk i framtiden.” Jag tror att han hade rätt och att samhällets insatser på detta område är betydligt viktigare än marginalskattesänkningar och flyttningsbidrag. Sådant kan möjligen föranleda några att jobba över eller att gå över från deltid till heltid, men aldrig långsiktigt lösa problemen med utslagning och problemen med att få folk till svensk industri. Det här borde vara viktigt i den ekonomiska politiken! Detta styrker vpk:s uppfattning att det nu inte längre bara gäller att skaffa sig ett jobb. I utskottet har vi inte kunnat säga annat än att vi tror att högkonjunkturen kommer att verka ytterligare något eller några år. Ekonomiska bedömare står ganska flata inför denna utveckling, eftersom det inte kommer någon ”normal” lågkonjunktur. I det läget gäller det att få ett meningsfullt jobb och en rättvis ersättning för arbetet, och det måste bli en väsentligt bättre arbetsmiljö. Detta är huvudproblemen vad gäller att få fram arbetskraft — inte marginalskatterna. Dessutom gäller det naturligtvis att med kraft motverka den regionala omflyttning som sker. Alla mänskliga, miljömässiga och ekonomiska fördelar finns att få med en bättre regionalpolitik, med en flyttning av företag och produktion i stället för en omflyttning av människor. Huvudintrycket av regeringspropositionen och den strategi den drar upp är att man låter marknadskrafterna få större spelrum på alla områden. Det skall vara mer åt höginkomsttagarna. Vinsterna skall stanna där de är och den offentliga sektorns tillväxt skall hejdas. Man skall avreglera ekonomin ytterligare och man skall inte driva några särkrav gentemot Europa eller gentemot den oerhörda utsugning som förekommer gentemot vissa folk i tredje världen. Vad en avreglerad livsmedelspolitik med ökad import kan innebära vet vi, sedan socialdemokraterna och folkpartiet häromveckan inte ens vågade fullfölja frågan och ställa samma krav på utländska äpplen som på svenskproducerade. När man inte ens vågade stå för samma krav på importerade äpplen när det gäller miljö och gifter, förstår vi hur litet man vågar stå emot på de stora ekonomiska områdena. En avreglering är livsfarlig, om man inte har större självbestämmande som mål. En helt avreglerad tekopolitik gynnar naturligtvis importörerna mest, samtidigt som man inte kan motverka barnarbete och annan avancerad utsugning, om man inte har socialklausuler eller begränsningar om varifrån man köper och vem man vill handla med. Vi vet att det pågår en fruktansvärd utsugning på vissa håll i tredje världen, och en avreglering skulle naturligtvis kunna öppna fullt för import av sådana kläder. Sådan är kapitalismen, när den får hållas på egna villkor. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har sagt, och med ursäkt för att jag har dragit över tiden litet, yrkar jag bifall till samtliga reservationer — egna och flerpartireservationer — där vpk finns med.

Herr talman! Först vill jag, för att inte glömma bort det, yrka bifall till reservationerna 5, 18, 23, 30, 33, 36, 39, 44, 45, 49, 55, 57, 58, 64, 68 och 70. För ungefär 15 år sedan hade socialdemokratiska partiet ett rådslag om energin. Under processen kom nuvarande finansministern på besök till Hedemora för att delta i ett offentligt möte med den fackliga centralorganisationen om just energifrågor. Herr Feldt talade länge och vältaligt om kärnkraftens alla fördelar. När han slutat reste sig en gammal socialdemokratisk kämpe och frågade vad det skulle innebära om energirådslaget skulle säga nej till kärnkraften. Herr Feldt, som senare visat sig ha förmåga att baxa saker ända hit, svarade rättframt: ”Då har vi ställt frågan fel.” Det var inte att ta fel på den molokna stämning som spred sig i församlingen. När man tar del av svensk ekonomisk-politisk debatt är det inte utan att man inser att det är fel frågor som ställs. I dag är det så att inriktningen på den ekonomiska politiken är att ständigt öka den ekonomiska och materiella tillväxten. Allt som på något sätt inte stämmer med detta tänkande upplevs som hot. Politikens huvudlinje är att Sverige okritiskt bör sträva efter ekonomisk tillväxt — ökad penningomsättning. På detta område är den svenska politiken helt i överensstämmelse med den som förordas av OECD och EG. Om man inte ser till tillväxtens innehåll, är det stor risk att detta leder till ökad miljöförstöring och ökad utplundring av naturtillgångar. Miljöpartiet de gröna menar att den materiella förbrukningen måste minska. Ständigt ökad ekonomisk och materiell tillväxt leder till allt snabbare miljöförstöring, och vi kommer därmed inte att kunna minska den som pågår just nu. Det finns i dag inga påtagliga tecken på att vi är på rätt väg i denna fråga. All ökad kunskap visar på motsatsen. Det finns långt fler rapporter om försämringar än om förbättringar. Den ökande miljöförstöringen kommer att ställa oss inför rader av ekologiska katastrofer av de slag som vi fick uppleva i Västerhavet sommaren 1988. Vi vet att våra skogar far illa, att vi har jordbruksgifter i grundvatten och i dricksvatten, att markförsurningen bara ökar, osv., osv. Detta medför att vår livsgrund förstörs alltmer, och därmed rycks grunden undan för ett uthålligt fungerande demokratiskt samhälle. Regeringen tar i sin politik inte upp de långsiktiga konsekvenserna för landets ekonomi av att naturens produktionsförmåga på land och i hav kommer att sjunka och i vissa fall reduceras till noll. En ekonomisk politik som har som ledande riktmärke ökad förbrukning av icke förnybara resurser och ökad penningomsättning leder obönhörligen till att vi kommer in i svåra bristsituationer. Om de knappare resurserna skall kunna fördelas på ett solidariskt rimligt sätt, kommer vi att tvingas in i planhushållning av slag som vi inte vill ha. Vi ser redan tecken på detta med de fiskekvoter som man förhandlar om för Östersjön och andra aktuella fiskevatten. Det marknadsliberala EG står för betydande delar av dessa förhandlingar. Den offentliga sektorn sväller kraftigt och är ständigt utsatt för kritik — ofta på ett sätt som är kränkande för dem som gör fantastiska insatser i ett viktigt solidaritetsarbete. Orsaken till att den offentliga sektorn ökar, och då främst vårddelen, är vår livsstil som leder till en våldsam ökning av cancer beroende på gifter i mat och vatten, tobak och alkohol samt radioaktivitet — och en förfärlig mängd människor som drabbas av trafiken. Med den utveckling som vi har nu kommer dessa skador och lidanden bara att öka och fordra ännu mera resurser. Då blir det kanske inte så egendomligt att man bara ser ökad materiell och ekonomisk tillväxt som räddningen, även om just denna ytterligare tillväxt och detta slöseri kommer att leda till ännu mer skador, lidanden och krav på resurser till vårdsektorn. Skall vi komma ur denna onda cirkel vill det till en helt annan politik, som gör det möjligt att minska skador och lidanden samt samhällskostnaderna. Sker detta, kan vi mycket väl komma att kunna klara både vård och äldreomsorg vid en klart lägre ekonomisk tillväxttakt — en tillväxt som håller sig innanför de ramar som natur och miljö sätter. Den förda politiken tyder på att regeringen med finansministern i spetsen inte förstår vad vi står inför och att man i regeringen uppenbarligen hyser den uppfattningen att naturen måste rätta sig efter finansministern. Den gällande ekonomiska politiken är långsiktigt förstörande, framtidsförbrukande, och därför orimlig — förutsatt att vi är överens om att kommande generationer också har rätt till goda och drägliga liv. Bertil Torekull har uttryckt detta förhållande på följande sätt: ”Och kan vi hur länge som helst skjuta frågan om det moderna tillväxtsamhällets vara eller icke vara ifrån oss? Varför vågar inte politikerna ifrågasätta människornas livsstil, nämligen ytterst den som förtär våra resurser och äventyrar vår miljö. Hur länge skall vi blunda för att de ekologiska problemen i själva verket kräver omedelbara antagligen smärtsamma åtgärder och inskränkningar i livssätt och produktionsmönster om vi ska kunna se våra barnbarn i ögonen och ta ansvar för vår jord?” Enligt miljöpartiet de gröna måste vi i Sverige föra en ekonomiskt långsiktig politik som är präglad av ödmjukhet och ansvarstagande gentemot natur och miljö. En sådan politik måste stimulera till en ändrad livsstil, som leder till minskad användning av råvaror och främjar: ökad miljömedvetenhet i hela samhället, inhemsk och internationell solidaritet. En ändrad livsstil med mindre slöseri och förstöring innebär att vi i Sverige måste ge upp vår önskan att ständigt öka vår materiella levnadsstandard, uttryckt som procentuell ökning av bruttonationalprodukten.

Vi behöver lyfta fram nya frågor i vårt samhälle: frågor som har med vår långsiktiga överlevnad att göra, frågor om ansvar för det levande och kommande generationer, frågor om internationell solidaritet. Om svaren på de nya frågorna blir att: vi vill ta långsiktigt ansvar, vi vill att framtidsförbrukningen skall hejdas, vi vill att kommande generationer verkligen skall ha rätt till drägliga liv, vi vill att vi skall upphöra med att suga ut befolkningen i den tredje världen, vi vill bevara och främja naturens mångfald och fortbestånd — ja, då måste vi medvetet och konsekvent föra en ekonomisk politik med ett helt annat innehåll än den som förs i dag. Det svenska folket har för snart tre månader sedan givit en viljeyttring — att det är dags för de nya frågorna och de nya svaren. I miljöpartiet de gröna är vi inte så förmätna att vi anser oss ha alla svaren på de nya frågorna. Vår kunskapsbas ändras hela tiden, och det medför att vi kan komma med bättre svar på de avgörande frågorna. Men vi vet i dag tillräckligt mycket för att sätta i gång det erforderliga ansvarsfulla arbetet. Vi samarbetar gärna med dem som vill ta tag i dessa frågor och svar och arbeta fram de praktiska lösningarna och inspirera många i det viktiga framtidsarbetet. Det är dags nu — det är förhoppningsvis inte för sent, men det är väldigt bråttom. Det finns drag i de förslag i finansministerns skiss till ett nytt skattesystem som kan vara steg i den riktning som behövs för den nya insiktsfulla politiken. Däremot saknas helt förslag som visar att man är villig att använda ekonomiska styrmedel för att med hjälp av marknadskrafterna komma till rätta med framtidsförbrukningen, och detta beror helt säkert på att finansministern som så många andra fortsätter att ställa fel frågor. Här i kammaren talas det mycket om god ekonomi, och i många sammanhang talar man om AB Sverige och säger att vårt lands ekonomi skall skötas på sätt som liknar de sätt som man sköter bra företag på. Det låter bestickande, och en god företagsledare, en vaken fackförening och alerta styrelseledamöter kommer säkert inte att acceptera att man låter företaget täras av att man inte underhåller och sköter maskiner och byggnader och inte ser till att arbetsmiljön är bra så att de anställda orkar arbeta och kan bibehålla hälsan. Skulle de inte göra det, skulle deras dagar i företaget snart vara räknade därför att det snart skulle gå i konkurs. Likheten mellan det dåligt skötta företaget och det sätt på vilket vi i Sverige långsiktigt sköter vår bas — naturresurserna — är slående. Det är som om vi bara drev företaget med utgångspunkt från vinstoch förlusträkningen. Det är därför som man tror att det enda sättet att komma ifrån problemen är att öka omsättningen och bortser ifrån att man faktiskt måste kunna upprätthålla fungerande lager, så att basen inte förtärs. Att man bara arbetar efter vinstoch förlusträkningen vittnar också om att vi accepterar de stora skador som tillväxtfilosofin ger landets medborgare. Det är mer än dags att också levandegöra bilden av det välskötta företaget Sverige, där vi faktiskt ägnar framtiden betydande intresse och inte låter det förfalla genom att låta grundförutsättningarna vittra bort under inverkan av sura ångor, klorutsläpp, dioxiner och tungmetaller, bilavgaser och mycket annat. Som framgått av det sagda ställer miljöpartiet de gröna inte upp på den nuvarande ekonomiska politiken, och det är också anledningen till att partiet avstår från att stödja en del reservationer som i och för sig pekar i den riktning som miljöpartiet de gröna anser vara riktig, men vars motiveringar ofta är sådana att de ändå framstår som orimliga i det sammanhang som de har framförts.

Herr talman! Först vill jag tacka för alla de varma välkomnande orden till mig som ledamot av finansutskottet. En stark ekonomi, och en stark ekonomisk politik, måste alltid vara basen för den reformoch rättvisepolitik som är socialdemokratins kännetecken. Socialdemokratins styrka genom åren har varit just att kunna knyta samman kampen för ett bättre samhälle för de många med den dagliga strävan att skaffa fram de resurser som krävs för detta. Det vi insett, och det som präglat all socialdemokratisk ekonomisk politik sedan 30-talet, det är just de grundläggande sambanden: Utan goda finanser —- ingen riktig trygghet för de sjuka, handikappade eller gamla. Utan balans i utrikeshandeln — ingen möjlighet att i längden bedriva en självständig politik för sysselsättning och rättvisa. Utan god konkurrenskraft —- ingen full sysselsättning. Utan stabila priser —- ingen rättvis fördelning. De mål som den socialdemokratiska politiken strävar efter — och som jag, efter måttet av min förmåga, tänker arbeta för i finansutskottet — är därför full sysselsättning, låg inflation, god tillväxt, balans i statsbudget och utrikes affärer. De är mål, som i sin tur är medel för att kunna nå en rättvis fördelning. Mot den bakgrunden känns det mycket tillfredsställande att i dag debattera — och försvara — regeringens ekonomiska politik. Under de senaste åren har den svenska ekonomin stärkts på ett sätt som få hade kunnat föreställa sig vid regeringsskiftet 1982. Vad som har hänt är att produktionen har ökat, investeringarna har växt, inflationen har sjunkit, bytesbalansunderskottet minskat och budgetunder skottet försvunnit. Arbetslösheten har minskat och sysselsättningen har ökat i nästan hela landet. Det här har skett dels på grund av tur och draghjälp utifrån — det vill jag inte förneka —, men dels också tack vare att socialdemokratins politik varit konsekvent och uthållig. De uppgifter som vi närmast står inför redovisas i regeringens proposition om ekonomisk-politiska åtgärder och i det betänkande från finansutskottet som vi i dag debatterar. Av propositionen framgår att även om ekonomin blivit mycket starkare sedan 1982, så kan vi inte slå oss till ro och tro att allt är perfekt. Den ekonomiska återhämtningen har gått snabbt; så snabbt att realinkomsterna och kapacitetsutnyttjandet stigit så pass kraftigt att vi nu börjar få problem med inflationen och bytesbalansen igen. Den svenska ekonomin är i viktiga avseenden överhettad. Inflationen ligger på ungefär 6 96, vilket är högre än i konkurrentländerna. Kapacitetsbristen — som gäller både kapital och arbete — gör att den svenska exportindustrin, samtidigt som den gradvis tappar i konkurrenskraft, har svårt att hänga med i den internationella marknadstillväxten. Det medför på kort sikt att bytesbalansunderskottet tenderar att öka, och detta riskerar att driva fram en åtstramning som ingen av oss egentligen Önskar. Att produktivitetstillväxten är så pass svag och att överflyttningen av resurser till den högteknologiska industrin och de branscher som har de bästa framtidsutsikterna inte går snabbare kan ge problem på längre sikt. Vad bör då göras åt detta? Regeringen svarar i propositionen — och jag antar att finansministern kommer att utveckla det närmare i debatten senare här i dag — att den ekonomiska politikens främsta uppgift nu är att bekämpa inflationen. Men inte på ett sätt som ökar arbetslösheten, utan genom att förbättra ekonomins funktionssätt, få marknaderna att fungera mer effektivt och öka tillgången på arbete och kapital. En rad förslag med den innebörden lades fram i den proposition vi debatterar i dag; fler kommer att presenteras framöver. Jordbrukspolitiken föreslås bli mer inriktad på konsumenternas intressen, tekorestriktionerna skall avvecklas, en utredning om åtgärder för att stimulera konkurrensen tillsätts, inkomstskattesatserna sänks, åtgärder sätts in för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och utbudet av arbetskraft. Samtidigt vidtas åtgärder för att kyla ned den överhettade byggmarknaden. Finansutskottets majoritet anser att den här inriktningen av den ekonomiska politiken är bra och nödvändig. Den svenska ekonomin är nu, efter mer än två års uppgång, inne i en överhettad fas. Vårt betänkande stryker under att det inte finns några klara tecken på att vändpunkten skulle vara passerad eller nära förestående. Kapacitetsbristen och den svaga produktivitetsutvecklingen gör därmed att den goda internationella tillväxten inte fullt ut kommer att kunna utnyttjas för en förstärkning av bytesbalansen. Även under 1989 kommer den svenska ekonomin att vara stark — men samtidigt att lida av för hög inflation, flaskhalsar och arbetskraftsbrist. Mot en sådan inflationistisk utveckling finns i princip tre recept: För det första: inkomstpolitik, vilket innebär att parterna på arbetsmarknaden frivilligt kommer överens om att hålla tillbaka priser och kostnader. Den lösningen verkar i dag inte vara för handen. Parterna är oeniga om grundläggande principer för lönebildningen, om beräkningen av löneutrymmet och om hur skatteomläggningar av olika slag påverkar detta. För det andra: en ekonomisk-politisk åtstramning, som beskär efterfrågan på varor och tjänster — och därmed också efter hand beskär efterfrågan på arbetskraft. Utskottsmajoriteten är i och för sig positiv till en stram finanspolitik, men vi är samtidigt skeptiska till en hård åtstramning, dels för att detta riskerar att driva upp arbetslösheten, dels för att det är svårt att i dag se finanspolitiken som ett särskilt verksamt medel mot den lånefinansierade konsumtionsuppgång som driver upp importen. Fallet i hushållssparandet beror i hög grad på avregleringen av kreditmarknaden och på förändringar av hushållens låneoch sparbeteende. Och en omplacering av tillgångar och skulder är inte något som man enkelt hejdar med budgetpolitiska insatser. Därmed inte sagt att en stramare politik kan uteslutas helt och hållet. Om löneökningarna 1989 skulle ligga på en hög nivå, trots att skattesatserna sänks, kan det bli nödvändigt att genomföra en ekonomisk-politisk åtstramning senare under året. Men i dag skulle en sådan åtstramning, enligt utskottets mening, vara mindre lämplig. Därmed återstår, för det tredje, den typ av åtgärder som i dag bör prioriteras i kampen mot inflationen. De kan, om man så vill, sammanfattas under beteckningen ”utbudspolitik”. Det rör sig alltså om åtgärder som gör att ekonomin fungerar mer effektivt och som pressar tillbaka priser och kostnader och samtidigt förbättrar produktiviteten. Jag vill understryka att den typen av åtgärder blir allt viktigare ju mer skeptiska vi är till inkomstpolitik eller åtstramning. Utskottet stödjer regeringens inriktning på utbudsstimulanser. Så långt utskottsmajoritetens syn. Vad säger då oppositionen? Ja, herr talman, den frågan går tyvärr inte att besvara, i alla fall inte om man med ”oppositionen” menar ett någorlunda sammanhängande alternativ till den socialdemokratiska politiken. Något sådant finns nämligen inte. Tvärtom har nog oppositionen aldrig förefallit mer inkonstruktiv och uppsplittrad än i dag. Till det betänkande som vi i dag debatterar här i kammaren har oppositionen fogat inte mindre än 71 reservationer och 8 särskilda yttranden. Det måste vara rekord i sitt slag. Delvis beror det naturligtvis på att oppositionen numera består av fler partier än tidigare. Men det är inte det enda skälet. För om man inskränker sig till att studera den borgerliga oppositionens reservationer skall man finna ytterligare ett rekord, nämligen i inbördes borgerlig splittring. De borgerliga har bara lagt fram 5 gemensamma reservationer. Bara 5 av de 71 oppositionsreservationerna kommer från en gemensam borgerlig plattform. Och de handlar dessutom om åtgärder som inte direkt är knutna till frågor som behandlas den proposition vi diskuterar i dag, t.ex. den vanliga borgerliga käpphästen om avskaffande av löntagarfonderna. Intressant tycker jag också det är att notera att moderaterna och folkpartiet har lagt fram åtta gemensamma reservationer eller gemensamma särskilda yttranden, medan centern inte en enda gång funnit det möjligt att ena sig med folkpartiet eller med moderaterna var för sig. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och fråga Gunnar Björk varför centern inte har kunnat lägga fram en enda tvåpartireservation tillsammans med folkpartiet. Prot. 1988/89:47 Själv kan jag inte tolka avsaknaden av sådana på något annat sätt än att det 16 december 1988 inte längre existerar något mittenalternativ till högerns resp. socialdemokra= ZH |- ternas ekonomiska politik. Det är i så fall en viktig upplysning till väljarna. Vissa EKOROMJäRs Inte nog med att det borgerliga alternativet har slutat att existera —i den mån politiska åtgärder, m.m. det någonsin har funnits. Det är dessutom så, att mittenpolitiken har upplösts i atomer, eller en tunn blå rök, eller vad det nu kan vara som en sådan politik brukar upplösas i. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå de borgerliga kommentatorernas uppgivenhet i massmedia den senaste månaden. I Svenska Dagbladets huvudledare, söndagen den 27 november, suckar skribenten och säger att det är ”sannerligen inte lätt att säga vad de tre borgerliga partierna skall driva valrörelse tillsammans på 1991”. Det är inte ofta jag har anledning att skriva under på vad Svenska Dagbladets ledare säger, men i det här fallet måste jag erkänna att jag har samma svårighet som den konservative ledarskribenten att se något borgerligt alternativ till den socialdemokratiska politiken. Den svårigheten blir större när man studerar innehållet i reservationerna. De fem gemensamma reservationerna som avlämnats av de tre borgerliga partierna behandlar avskaffande av valutareglering och löntagarfonder, tilläggslån till yngre bostadshus, samt stimulans av hushållssparande och högteknologiindustri. Det är, må jag säga, föga imponerande, särskilt med tanke på att de konkreta åtgärder som vart och ett av de borgerliga partierna i andra sammanhang föreslår, t.ex. vad gäller hushållssparandet, går stick i stäv med medreservanternas, och med tanke på att reservationen vad gäller högteknologi inskränker sig till kravet på att regeringen borde tillsätta en utredning. Något eget förslag i frågan har de borgerliga inte. Än mindre imponerande framstår ”enigheten” , om man mot den ställer de förslag där de borgerliga är öppet oeniga sinsemellan, och där de inte ens försöker dölja den oenigheten. Det gäller t.ex. så grundläggande frågor som hela synen på stabiliseringspolitikens uppgifter. Där tar moderaterna i sin motion avstånd från en aktiv konjunkturpolitik. Innebörden är, att om t.ex. en ny oljekris skulle drabba Sverige, så skulle regering och riksdag inte ta på sig ansvaret att försöka bekämpa krisen eller mildra effekterna av den. Självklart tar både centern och folkpartiet avstånd från en sådan nyliberal ståndpunkt. Annat vore förvånande. Men själva den inbördes trätan föranleder mig ändå att ställa frågan: Vilken grundsyn skulle en eventuell borgerlig regering ha på konjunkturpolitikens möjligheter och uppgifter? Jag tycker att det är en fråga som det också är viktigt att få svar på i dagens debatt. När det gäller stabiliseringspolitikens uppgifter i dagens konjunkturläge, noterar jag också en tydlig skillnad mellan folkpartiet och alla de övriga partierna. Folkpartiet kräver en åtstramning av finanspolitiken. Men varken i folkpartiets motion eller i partiets reservationer förs något resonemang om hur mycket finanspolitiken skulle behöva stramas åt eller hur detta skulle ske. Jag vill därför fråga Anne Wibble: Hur mycket skulle folkpartiet vilja dra in? Och vem skall betala? Andra centrala ämnen, där de borgerliga är oeniga, är t.ex. synen på 29 tillväxten och skattepolitiken. Folkpartiet kritiserar öppet centerns negativa syn på tillväxt. De borgerliga partierna har olika uppfattning om aktiebeskattningen, om skatteomläggningen 1989, om momsen, om investeringsfondernas utnyttjande, om arbetsmarknadspolitiken, om byggregleringen, om jordbrukspolitiken och om tekopolitiken; dvs. om praktiskt taget allt som regeringen föreslår i sin proposition. Därför, herr talman, är det svårt, för att inte säga helt ogörligt, att på den tid som här står till buds gå igenom reservation efter reservation och detaljerat motivera utskottets ställningstaganden. Låt mig bara sammanfattningsvis upprepa att de borgerliga inte förmått redovisa något samlat alternativ till regeringens politik. Somliga av dem talar om behovet av åtstramning, men redovisar inte hur det skall ske. Andra kritiserar regeringen för bristande nit i inflationsbekämpningen, men föreslår i nästa andetag en ytterligare påspädning av inflationstrycket genom avveckling av alla byggregleringar. Något fungerande alternativ till regeringens politik gives inte heller av miljöpartiet eller vpk. Vpk upprepar sin traditionella kritik vad gäller fördelningspolitiken, men säger inget om att den förstärkning av arbetsmarknaden och sysselsättningen som skett under de senaste åren i sig är det viktigaste bidraget till en rättvis fördelning som den ekonomiska politiken kunnat ge. Miljöpartiet, å sin sida, tar avstånd från tanken att man skall sätta upp ekonomisk tillväxt som ett mål för den ekonomiska politiken. Jag delar miljöpartiets oro för vår miljö, men jag tror att det är fel att påstå att den ekonomiska tillväxten i sig skulle vara skurken i dramat. Ekonomisk tillväxt betyder inte något annat än ökad produktion. Och det väsentliga för miljön är inte hur mycket som produceras, utan vad som produceras och med vilken teknik det produceras. Den viktiga uppgiften är därför inte att försöka sätta stopp för produktionen, utan att försöka skapa förutsättningar för att vrida om den till sådana områden och till sådan ny teknik att miljön inte skadas. Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med att ställa några frågor till centerpartiet, detta för att jag tycker att det är utomordentligt svårt att få något grepp om vad centerpartiet egentligen står för i den ekonomiska politiken. Å ena sidan vill man gärna framställa sig som radikala kritiker av regeringspolitiken, å andra sidan hävdar man ju fortfarande att man är ett borgerligt parti, vilket — antar jag — innebär att man kan tänka sig att vid en eventuell borgerlig valseger regera tillsammans med folkpartiet och moderaterna. För mig går det här inte ihop. Det är speciellt på två områden som jag tycker centerns argumentation är svår att förstå. Först gäller det synen på arbetslösheten. I er motion om den ekonomiska politiken skriver ni: ”Finansoch penningpolitiken måste syfta till att understödja den fasta växelkursen. Arbetsmarknadens parter får därmed ta ett större ansvar för den försämrade konkurrenskraft som uppstår vid löneökningar utanför den acceptabla ramen.” Jag undrar: Vad betyder detta? Är inte innebörden av vad som sägs att regeringen skall strunta i att gripa in om arbetslösheten stiger i höjden, dvs. att det skall ”svida i skinnet” på löntagarna, som Fälldin en gång uttryckte det? Och är inte detta i så fall cyniskt och ansvarslöst av ett parti som påstår sig vara småfolkets parti och stå för en rättvis fördelningspolitik? Utan klart besked beträffande den ekonomiska politikens främsta mål, full sysselsättning, blir centerns myckna tal om en rättvis fördelningspolitik bara tomt skrammel. Min andra undran gäller det ni skriver om tekoindustrin i en av era reservationer med anledning av utskottsmajoritetens yttrande. Där kräver ni fortsatt stöd till teko med motiveringen — och jag citerar ordagrant — att ”tekoindustrin har sämre lönsamhet än flertalet andra näringsgrenar inom svensk industri”. Min fråga är: Menar ni på fullt allvar att staten — dvs. skattebetalarna — skall subventionera alla näringsgrenar som har sämre lönsamhet än genomsnittet? Skall alltså staten ta ansvar för att lyfta olönsamma branschers lönsamhet upp till en genomsnittsnivå? Gäller det generellt, för alla branscher som kan hamna i trångmål? Vad skulle det betyda för statsfinanserna — och för marknadsekonomins sätt att fungera? Jag vore glad om jag fick svar på de frågorna — och jag skulle också vara intresserad av att höra hur moderaterna och folkpartiet ser på centerns nya doktrin. Herr talman! Oskar Lindkvist kommer senare i debatten att behandla sådant som gäller byggsidan. Jag avser att i kommande repliker så långt jag hinner svara på de frågor som jag har fått under den tidigare debatten. Nu vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla dess delar och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till Anna-Greta Leijons debutanförande som ordförande i finansutskottet. Det andades en medvetenhet om problemen som jag tycker var klädsam och som vi kanske inte varit alldeles vana vid. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon inte tar illa upp, om jag säger att det egentligen inte fanns mycket för mig att invända mot i den första hälften av hennes anförande. Jag förstår att det är ofrånkomligt för en ny socialdemokratisk utskottsordförande att pröva greppet att beskylla de borgerliga för långtgående splittring. Vi var t.o.m. inkonstruktiva — jag vet knappt om det ordet finns — men vi får väl pröva det i fortsättningen. Får jag i all enkelhet påminna Anna-Greta Leijon om de gemensamma borgerliga reservationer som hon själv läste upp — avskaffad valutareglering, avskaffade löntagarfonder, stimulans för hushållssparandet etc. Nog är det en bra grund för en gemensam politik. De begränsade skillnader som finns på tvären mellan de borgerliga partierna är egentligen obetydliga, om man jämför med den väldiga splittring som det socialdemokratiska partiet visar på längden, över tiden. Jag kontrasterade i mitt anförande vad finansminister Feldt sade för ett år sedan om marknadskrafternas omöjlighet och kollaps mot vad vi fick höra efter valet, nämligen hur viktigt det är att satsa på bättre fungerande marknader och utbudsekonomi. Det ligger mycket i Anne Wibbles kritik mot regeringen för svekfullt uppträdande. Att jag likväl inte kommer med liknande anklagelser beror på att jag inte vågar riskera att driva finansministerns nya mer förnuftiga tankegångar på flykten. Med våra korta mandatperioder kan varje parti som ändrar sig beskyllas för svek. Jag föredrar att glädja mig åt varje syndare som företer tecken på att bättra sig. Det spännande just nu är att se hur långt detta omtänkande kan gå och hur snabbt det kan ske. Jag noterade med stort intresse att Anna-Greta Leijon avfärdade inkomstpolitik och åtstramning och förordade utbudsstimulanser. Bra! Men det finns ett hot, vilket även Anne Wibble var inne på, nämligen talet om att det kan bli åtstramning under 1989. Vilken form av åtstramning är det då Anna-Greta Leijon tänker sig? Är det en penningpolitisk, vilket med min tidigare skisserade uppläggning vore det naturliga, eller är det en finanspolitisk? Sent på året är det svårt att föreslå utgiftsminskningar, då blir det alltså skattehöjningar. Men höjda skatter är inte någon lösning på problemet. Höga skatter är problemet i Sveriges ekonomi. Jag skulle gärna vilja höra Anna-Greta Leijon ytterligare utveckla vilken form av åtstramning som kan bli aktuell nästa år.

Herr talman! Det var ett intressant anförande Anna-Greta Leijon höll. När jag läste betänkandet hoppade jag till när jag såg att man hade ägnat vpk:s politik litet större utrymme än vanligt. Jag tänkte att det kanske berodde på att man hade ömma tår vad gäller fördelningspolitiken. Men i Anna-Greta Leijons anförande var behandlingen av vårt parti mycket kortfattad. Icke desto mindre har jag en del att säga, och jag börjar med att instämma i vad Anna-Greta Leijon sade om det borgerliga alternativet. Vi kan vara överens om att det inte finns något borgerligt alternativ. Det skall bli intressant att se hur sönderfallet fortskrider. Men det ser ut att vara desto närmare till ett rödblått alternativ. Socialdemokrater och folkpartister har fullt sjå med att skriva sig isär i utskottet trots att man i många grundläggande frågor är överens. Det gäller att hålla upp en splittrad bild och försöka dra en rågång mellan traditionell borgerlighet och nyvunna borgerliga insikter från socialdemokratiskt håll. Jag hade väl inte hoppats att det skulle finnas något socialistiskt alternativ, men något slags socialistiskt samvete borde väl ändå lyftas fram och vädras i en sådan här debatt. Då måste jag fråga fru Leijon vad hon anser om konsumentverkets undersökning om hushållsekonomin under åren 1978 1988. Är den tillfredsställande? Är den ett tecken på att fördelningspolitiken är riktig? Jag håller med om att det viktigaste är att skapa arbete och utveckling, och det har man lyckats med. Det är en väsentlig framgång. Det har jag aldrig stuckit under stol med. Men vid sidan av detta finns också andra fakta. Det vore intressant att veta om regeringen är nöjd med att man nu har skapat arbete och tänker låta den hushållsekonomiska utvecklingen fortsätta under ytterligare en tioårsperiod. Borde man inte nu ta verkliga krafttag för att rätta till de avigsidor som uppvisas? Vad säger man om de regionala skillnaderna? Det finns fortfarande ganska stora regionala skillnader, och som gammal arbetsmarknadsminister borde väl fru Leijon intressera sig för att flytta industrin i stället för att flytta folk. För vi kan väl vara överens om att koncentration av människor och produktion har både miljömässiga, ekonomiska och inflatoriska effekter. Fru talman! När det gäller bristen på kapital är mitt intryck att det inte saknas kapital i landet. Man är sen med att investera, men nu vågar man investera, kanske i uppgångens elfte timme. Det faktum kanske också borde lyftas fram att man under första halvåret i år investerar lika mycket utomlands som man gjorde under hela förra året. Det borde också föranleda någon reaktion från fru Leijon.